Herr talman! Problemet i dag för Sveriges folk är inte höga tandvårdskostnader, Christin Nilsson. Problemet i Sverige i dag är inte att vi har för låga skatter. Vi har för höga skatter. Sänk skatterna för vanliga inkomsttagare i låg och medelinkomstklasserna! Då får de råd att betala sina fyllningar. Det är det hela vårt förslag bygger på, nämligen att se till att inom socialförsäkringssystemens ram skydda dem som drabbas av höga kostnader och se till att människor kan leva både på sin lön och på sin pension. Då kan man också betala enstaka fyllningar.

Herr talman! Eftersom jag förde in Dalälven i tandvårdsdebatten tänker jag fullfölja det resonemanget. Konkurrens och valfrihet är en sak som vi från Centerns sida tycker bör vara normgivande för hela landet. Man bör oberoende av var man bor i landet kunna välja sin vårdgivare. Man bör oberoende av detta kunna välja en privat eller en offentlig vårdgivare. Förutsättningen för att det skall bli möjligt i hela landet är att barn och ungdomstandvården finns med i det underlag som skall konkurrensutsättas. Annars kommer inte den här situationen att uppstå. Det är därför vi är så måna om att detta skall bli möjligt. Då sägs här att det är möjligt för landstingen att införa detta på frivillig väg. Det är riktigt. Det påpekas i betänkandet att tio landsting har infört detta. De uppgifter jag har fått säger att det är tre fyra landsting som fortfarande har detta kvar i dag. Det råkar vara landsting där valfriheten redan är relativt stor, dvs. tre fyra områden finns i dag ett gott utbud av privata tandläkare att välja bland. Det ger ingen större valfrihet åt dem som nu bor norr om Dalälven. Vi borde kunna diskutera frågan vidare. Det råder ingen skillnad i åsikterna om att detta bör genomföras. Skillnaden ligger i huruvida det skall lagstiftas eller inte. Det finns ett mellanläge, vilket kan vara en adress till socialministern. Det går att driva på hårdare mot de landsting som inte har genomfört detta. Det finns ett mellanläge som borde kunna utnyttjas.
Herr talman! Först och främst är det viktigt att tala om att det råder etableringsfrihet som vårdgivare inom tandvården. Barn och ungdomstandvården är en del i det hela. Vi kan stryka under att frågan är viktig. Vi menar att riksdagen har fattat beslutet och att det nu är upp till landstingen själva att bestämma. Jag träffade i förra veckan en ordförande för en tandvårdsnämnd i Norrbotten. De har goda kontakter med sina privattandläkare. Jag tror att utvecklingen kommer att gå i positiv riktning. Någon lagstiftning krävs inte i det fallet.
Herr talman! För att det inte skall uppstå några missförstånd: Det som har genomförts i propositionen och betänkandet för att öka konkurrensmöjligheterna är bra - både momsfrågan och övrigt i den riktningen. Det är bra att det kommer tillkännagivanden. Därför är det litet synd att just den här frågan inte har fått den positiva lösning den borde ha kunnat få. Etableringsfrihet är jättebra. Men för att kunna etablera sig måste det finnas ett underlag att jobba med. Ett litet underlag på grund av att barn och ungdomsvården inte ingår i det man kan konkurrera om innebär att förutsättningarna blir sämre. Då blir det ett överskott på tandläkare i de större städerna, medan det saknas privattandläkare i glesbygden. Jag tror att ni har förståelse för detta innerst inne. Men problemet är lagstiftningen och landstinget. Jag känner ofta dilemmat i fråga om kommuner och landsting. Men det finns ett mellanläge där det skulle kunna gå att komma längre i den riktningen, med "lock och pock", i stället för att lagstifta.
Herr talman! Barn och ungdomstandvården kan ses på två olika sätt. Man kan se på den som Roland Larsson gör. Jag har ingen anledning att gå emot den uppfattningen. Samtidigt tycker jag att Stig Sandström och Vänsterpartiet hade en bra invändning, dvs. att barn och ungdomstandvården fungerar bra i dag. Utvecklingen har varit positiv. Vi har en mycket bra tandhälsa hos barn och ungdomar i dag. Det är väl så bra.

Herr talman! Rätt skall vara rätt. Socialministern skall ha tack för de goda besked som har ingått i det här anförandet, bl.a. beskedet att tandvården för socialbidragstagare inte skall innebära löständer och att även anorexi skall innefattas, så att dessa flickor inte skall behöva gå med löständer utan kan ha riktiga tänder. Det är bra besked, och jag tackar socialministern för dem. Sedan är det naturligtvis valår, och det är lämpligt för oppositionspartierna att formera sig på ett sådant sätt att man utgör ett alternativ. Det hör till demokratin. Men jag sade i mitt inledningsanförande, som socialministern lyssnade på från första stund - hon skall också ha tack för att hon kunde prioritera att vara med på den här debatten - att det finns åtskilligt i propositionen, och därmed också i betänkandet, som är bra men att vi ville ta ett helhetsgrepp. Om det är realistiskt eller inte, därom kan vi disputera. Men att det är nödvändigt eller åtminstone önskvärt att ta ett helhetsgrepp var vi tydligen överens om. Vad det gällde var inte riktningen utan snarare takten. Socialministern sade att ni tog små steg i rätt riktning, och det får jag hålla med om. Men en oppositionspolitiker måste ju säga det klassiska: Det är för litet och för sent. Det är inte demokrati annars. Jag menade också att vi ville ta något större steg och ändå kallas för realister. Men som sagt: Jag vill sluta mitt anförande och mitt bidrag till denna debatt med att tacka för ministerns goda besked.

Herr talman! Jag har bytt försäkringsbolag. Jag ville så att säga sanera ekonomin privat, och så bytte jag till ett försäkringsbolag med lägre premie. Men ack, döm om min besvikelse när jag skulle få ut någonting då det hade hänt någonting. Det faller ju aldrig ut någonting. Något liknande är det med försäkringssystemet när det gäller tänderna. När man väl behöver det - 6 000 kr var det exempel jag nämnde från talarstolen - faller det inte ut mer än 100 kr. Då kan man fråga sig: Vad är det för ett system som inte bättre skyddar oss när vi drabbas av en smäll på 6 000 kr? Också med en ganska god inkomst är det en mycket kännbar utgift, och för den som har liten inkomst är det utomordentligt kännbart. kr med en ersättning på en hundralapp är en för låg ambitionsnivå? Vill hon åtminstone gå i den riktningen att det blir större ersättning tillbaka?

Herr talman! Jag vill också uttrycka min uppskattning över att vi har socialministern i kammaren och att hon har haft möjlighet att övervara hela den här debatten. Det här är ju en viktig fråga. Även om vi inte är överens på alla punkter är det en viktig fråga. Det är ett viktigt steg vi tar när vi ändrar i tandvårdsstödet. Jag har två frågor till socialministern med anledning av anförandet. Socialministern sade ungefär så här: Har man en given ekonomisk ram skall man ta sig en funderare på hur man riktar det här stödet. I det sammanhanget vill jag fråga: Har socialministern någon uppfattning om vad bastandvården kan komma att kosta försäkringen? Det har varit utomordentligt svårt för olika intressenter att få del av kalkylunderlaget. Jag misstänker eller tror att det finns risk för att det kan kosta mer än vad man har antagit och att det kan ske på bekostnad av högkostnadsskyddet. Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan. Sedan säger socialministern också att förslaget kanske inte har mottagits med stor entusiasm men med stor tillfredsställelse ute bland olika intressenter. Då vill jag gärna höra socialministerns kommentar till de påpekanden som kom från Riksförsäkringsverket. Man undanbad sig nämligen alla större reformer inför mellennieskiftet med tanke på svårigheterna att omställa datasystemet. Bastandvården kommer att innebära att antalet tandvårdsräkningar kommer att öka med 2 1⁄2 till 3 miljoner.

Herr talman! 1 miljard av totalt 1,9 miljarder går till bastandvården. Då kan man fråga sig: Har man verkligen tagit sig en ordentlig funderare på hur man utformar stödet? Jag tror faktiskt inte att den här miljarden kommer att räcka. Om man skulle kombinera bastandvården med någon typ av abonnemangstandvård, tror jag att den här delen av försäkringen - eller det kanske är bättre att kalla det för stöd, för någon försäkring i ordets rätta bemärkelse är det ju inte - skulle kosta mer. Det innebär att finansieringen av kostnadsskyddet kommer att urgröpas ännu mer än det gör i dag. Vi kan väl åtminstone vara överens om så pass mycket som att det inte är något bra högkostnadsskydd. Och inte funderade ni i tre månader på högkostnadsskyddet! Förslaget kom ju betydligt senare. Jag förstår inte riktigt varifrån ni fick fram pengarna, men jag är inte kritisk mot det. Vår huvudinvändning mot förslaget, i samband med att det var ute på remiss, var nämligen att det inte innehöll ett högkostnadsskydd. Vi är alltså inte kritiska mot att ni har fått pengar till ett högkostnadsskydd. Problemet är ju utformningen av det totala tandvårdsstödet, och det är mot det som vi riktar vår huvudsakliga kritik. Vi tycker att de samlade resurserna måste riktas till dem som har det största behovet av stödet, och det är naturligtvis de människor som drabbas av höga tandvårdskostnader.

Herr talman! När det gäller FRN-utredningen är det faktiskt så att riksdagsbeslut kan modifieras om ny kunskap kommer. Jag är väl medveten om de förbud som jag också har varit med och beslutat om. Jag hoppas nu att den här utredningen, som inte alls nämns i propositionen, blir tagen på allvar. I den här debatten tenderar vi att fastna i diskussionen om amalgam är farligt eller inte. Men vi skulle ju egentligen koncentrera debatten till de patienter för vilka man inte kan utesluta att tandfyllningarna med amalgam har ställt till besvär. De kommer väldigt ofta bort i debatten. Vad vi föreslår är att de skall mötas med respekt och att de skall få en individuellt anpassad vård, rehabilitering och behandling. Min fråga är om socialministern är beredd att medverka till att resurser ställs till förfogande för att åstadkomma detta. Det behövs också forskningspengar för att komma närmare orsakerna till att en del personer reagerar på amalgam. En del av dem lider dessutom av elallergi. Det är viktigt att gå till roten med vad som ligger bakom här för att vi skall kunna hjälpa de här patienterna på rätt sätt. Socialministern inledde med en tillbakablick 25 år i tiden. Det föder ju tanken hur det kommer att se ut om 25 år. Har regeringen börjat fundera på om vi behöver en tandläkarutbildning som den ser ut i dag? Skall den kopplas mer till medicinarutbildningen? Skall den innehålla mer av hur man möter och bemöter människor? Hur skall fördelningen mellan tandläkare och tandhygienister se ut, och vilka ansvars och kompetensområden skall de ha? Kommer allt detta att ligga rätt om 25 år? Det handlar ju om långa utbildningar, och det är människor som skall arbeta länge inom sina yrken. Diskuterar ni några visioner framåt i tiden, eller är det backspegeln 25 år bakåt som gäller?

Herr talman! Beställningen till FRN från regeringen var ju också väldigt tydlig. När det gäller forskningen håller jag inte med om att det inte kom fram något nytt i den här utredningen. En sak som blev väldigt tydlig - och det kanske är klassiskt för en medicinsk kontrovers - är att forskarlägren inte längre arbetar för att ifrågasätta sina egna hypoteser. De arbetar i stället för att styrka dem. I forskningen skall man ju ifrågasätta den hypotes man har. Men här har man vänt på det - och det gäller vare sig man tror att det är farligt eller ofarligt. Det ser vi i forskningen. Det ställer de här resultaten i en litet annan dager än tidigare. Det kom också fram att det är en hel del forskning som inte har fått se dagens ljus. Jag tycker att det är ett etiskt ansvar för forskare att redovisa sina data. Det var också något annat som genom kontakterna med patienter, med patientföreträdare, blev oerhört tydligt. Vi såg under något av seminarierna ett praktikexempel på vad jag skulle vilja kalla för ett oempatiskt bemötande av den här patientgruppen. Det blev, och jag tror att jag talar för hela FRN här, väldigt tydligt att den här patientgruppen måste få ett individuellt omhändertagande av personer som bemöter dem i en anda präglad av patientens rätt och med respekt. Man skall ta problemen på allvar. Det här behöver det skapas vårdresurser till. Det hoppas jag att regeringen, när man har gått igenom rapporten ytterligare några varv, ser att vi måste göra.

Herr talman! Jag vill börja med att uttrycka min tacksamhet till socialministern för hennes uttalande beträffande det här med socialbidragen och den tolkning av rätten att få tandvård som man gör med stöd av socialtjänstlagen. Jag satt ju ett antal år i Socialtjänstkommittén och var med och utredde socialtjänstlagen. Jag känner faktiskt inte igen den tolkning av socialtjänstens intentioner som man gör ute i kommunerna. Jag tycker att det i dag verkar finnas ett behov av att utbilda de nya människor som har kommit in i socialtjänsten på kommunal nivå så att de i sin kunskap också skall få med sig de intentioner som ligger bakom tankarna i socialtjänstlagen. Det tackar jag socialministern för. Men det var inte det som jag i första hand skulle ta upp, utan det var en annan fråga som har berörts här tidigare. Det gäller det här med förhandsprövningen av den del av tandvården som är sjukdomsrelaterad. Det har uttryckts oro från många håll över att den här förhandsprövningen på något sätt skulle bli ett slags administrativ påbyggnad på det normala sättet att pröva ett sjukvårdsbehov. Jag har invänt mot det här när det har kommit sådana synpunkter till mig. Jag har menat att det inte är avsikten att det här skall bedömas på annat sätt än annat sjukvårdsbehov. Men den som är betalningsansvarig för en verksamhet måste också alltid kunna sätta de gränser för verksamhetens kostnader som är nödvändiga. Och nu kommer det att vara två system som omfattas av den här sjukdomsrelaterade delen, nämligen både det som går genom försäkringskassan till vissa delar och det som går genom landstingen. Jag skulle vilja att socialministern kunde kommentera det här litet grand och något tydliggöra vad som är tanken bakom det här för att stilla oron bland de människor som tror att det kommer att bli något slags administrativ överprövning.

Herr talman! Jag tror att många som har anmält sin oro för det här med förhandsprövningen tänker sig att en läkare först skall göra en bedömning av om patienten i det aktuella fallet har behov av att få hjälp med att byta ut sina tandfyllningar eller med någon typ av tandvård. Sedan skall man ovanpå detta någonstans i en organisation sitta och göra en överprövning av det här. Jag har aldrig uppfattat att det skulle vara på det viset, men det är uppenbarligen den oron som finns bland vissa; att läkarnas yrkeskunskap på något sätt skulle överprövas av en person med något slags administrativt ansvar för pengarna. Det är inte så jag har uppfattat det. Jag har uppfattat det så att det är omfattningen av de insatser som man skall göra som på något sätt måste kunna begränsas. Men då är det naturligtvis den professionella kunskapen som måste ligga till grund. Ytterst är det, precis som när det gäller sjukvård, en läkare som bedömer vilka insatser som är realistiska och rimliga med tanke på den åkomma man har. Jag tror att det är bra om detta tydliggörs i det fortsatta arbete som kommer att ske med regleringsbrev osv. Också i de diskussioner med landstinget som följer är det bra om det klargörs att det är så det här är tänkt.

Herr talman! Flera av mina frågor till socialministern har blivit besvarade, och det är kanske inte så konstigt när man kommer sent i raden. Jag tänkte ändå säga att jag tycker att det är bra att socialministern tog upp det här med socialnämnderna och hur man har agerat så att vissa har fått dra ut sina tänder i stället för att få dem lagade. Jag hoppas att socialministerns klara besked når ut till kommunerna. Har ni för avsikt att agera på något sätt i den här frågan? Jag berättade ju om en kvinna som hade varit arbetslös i åtta år. De som är arbetslösa och fattiga så lång tid har en svår situation, och de bör inte kunna hamna i denna situation. Många är ju socialbidragstagare under en kort period av sitt liv. Men just denna grupp ligger väldigt illa till. Kommer ni att agera på något sätt för att detta inte skall återupprepas?

Herr talman! Jag är egentligen ganska nöjd med förslaget, så jag borde kanske inte begära replik. Jag ser emellertid två pusselbitar som fattas för att det skall bli riktigt bra på den sociala sidan. Det handlar om några sjukdomstillstånd som fattas i fråga om bastandvården. Om jag har läst rätt är det sjukdomstillstånd av typen inflammation och tandlossning. Det är en pusselbit som av tandläkare är beräknad till ett par hundra miljoner kronor. Den andra pusselbiten gäller högkostnadsskyddet som socialt kanske inte är lika högt prioriterat. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man får med sig vanliga människor, medelklassen, så att det inte blir en revolt, när de upptäcker hur pass litet detta högkostnadsskydd är. I fråga om detta skulle jag vilja skjuta till en del pengar. Jag undrar om det på planeringshorisonten finns någon tanke om att tillföra ytterligare pengar till tandvårdsförsäkringen så att den blir komplett?

Herr talman! Jag vill vända mig till socialministern och säga att vi är tacksamma för att den här propositionen, till skillnad från andra propositioner som har handlat om tandvårdsersättningssystem och tandvården över huvud taget, har lagts fram. Även om jag personligen inte håller med om allt som står i propositionen är den ett nödvändigt steg och ett steg i rätt riktning. Jag har tillsammans med Marianne Andersson i motioner skrivit vad vi tycker skulle behöva ändras. Om man utgår från dem som behöver hjälp måste man faktiskt se propositionen på detta sätt och inte, bara för att förslaget inte är exakt på det sättet som man själv vill ha det, tillbakavisa hela förslaget. Om jag tittar på hur utskottet har behandlat denna fråga har man tagit fasta på en hel del förändringar som har begärts i olika motioner och på det sättet också så att säga fört propositionen ännu ett steg mot det system som vi är många som har väntat på. Jag tänker inte gå in på själva konstruktionen av det ekonomiskt administrativa ersättningssystemet, som väl också får betraktas som ett socialt system. Jag är för min del inriktad på just de människor som behöver särskild hjälp inom tandvården. Vi har haft diverse diskussioner i riksdagen och utanför riksdagen om att människor som reagerar avvikande mot dentala material av olika slag inte har tagits på riktigt allvar. Även Barbro Westerholm har intygat att dessa människor inte har bemötts på ett riktigt sätt utan att de har farit mycket illa i detta system. Man har ifrågasatt grunden till att de anser att de t.ex. behöver sanera sina tänder från amalgam osv. Det uttrycks tydligt från utskottet, och även i propositionen, att man inte skall behöva lägga fram vetenskapliga bevis för att bli trodd. Om läkare ställer diagnoser och remitterar människor till tandbehandlingar skall det accepteras i systemet. Det som jag har vänt mig mot i propositionen är att det står att det skall ske något slags administrativ överprövning igen. Alla dessa s.k. § 9-fallen och många andra har ju överprövats och överprövats. Och läkares diagnoser har ifrågasatts och ifrågasatts av andra läkare, tandläkare och försäkringsläkare. I och med detta beslut i riksdagen utgår jag från att dessa människor kommer att tas på allvar på ett helt annat sätt och få den vård som en läkare förespråkar. Det finns ju många läkare som anser att det faktiskt finns samband mellan hälsa och t.ex. amalgam. Utskottet har också sagt att det inte är lämpligt att t.ex. folktandvården har hand om detta, eftersom man då är inne i landstingssystemet, och det blir en viss kategori som skall göra bedömningar av andras utsagor. Det skall vara kompetenta läkare och tandläkare som har hand om detta. Det skall ju egentligen inte behövas någon överprövning därför att man ifrågasätter diagnoser som har ställts av läkare. Jag tycker att det är konstigt. En del läkare kan ju ordinera både det ena och det andra, t.o.m. operationer som leder till fel saker, utan att det över huvud taget ifrågasätts och prövas. Men just de människor som har blivit sjuka av dentala material, bl.a. amalgam, har utsatts för en prövning som ingen annan utsätts för. De läkare som har ställt dessa diagnoser har också utsatts för en överprövning som har tett sig väldigt märklig, även om det handlar om att få hjälp med ersättningar från systemet. Nu utgår jag ifrån att dessa människor kommer att få regelrätt hjälp och ersättning i det nya systemet utan att behöva överprövas administrativt om läkare har ställt diagnos och skrivit remisser till sådan behandling. Jag tror att det är väldigt viktigt att socialministern också följer upp detta i regleringsbrev och verkligen tydligt uttalar detta gentemot myndigheter osv., så att det blir riktigt tydligt att de här fallen inte skall utsättas för annan prövning än andra när det är fråga om ett led i en sjukdomsbehandling - det är ju det som jag här talar om. Uppföljningen är också mycket viktig. Där måste regeringen vara aktiv. Även om myndigheterna efter att ha fått regleringsbrev sköter sina saker är uppföljningen och återkopplingen viktiga saker. Det gäller också att ständigt ha en dialog om hur man hade tänkt sig det hela när man lade propositionen. Jag utgår alltså från att detta kommer att kunna klaras av på ett helt annat sätt än tidigare. Vidare har vi motionerat om ett kompetenscentrum med inriktning på dentala material. Det är med stor glädje som jag ser att utskottet har tagit fasta på detta. Flera har ju motionerat om den här saken. Det finns ett behov av att ha ett kompetenscentrum där man tittar på det här med biokompabilitet och olika dentala material och utvecklar det så att alla kan känna sig trygga i att det som sätts in i munnen också är hälsomässigt korrekt. Det finns flera saker i detta betänkande som visar på den starka inriktningen vad gäller amalgam. Utskottet har sagt att man inte vill förorda ett förbud för andra tandfyllningsmaterial än amalgam. Det tycker jag är en klar signal om att det handlar just om att förbjuda att man har ett sådant gift som kvicksilver i kroppen. I Frankrike avancerar man snabbt i den här frågan. Man har t.o.m. gått ut och hävdat att användningen av tuggummi ökar frisättningen av kvicksilver, varför den användningen bör begränsas hos personer med många fyllningar. Det har väl nästan ingen diskuterat här i Sverige. En minister som har ansvaret för detta område har rådfrågat ett organ, ett folkhälsoråd. Man har uttalat att dentalt amalgam frisätter små mängder kvicksilver som delvis tas upp av kroppen. Den dagliga upptagna dosen är i allmänhet mindre än 5 mikrogram, och det är fem gånger mer än vad WHO tillåter i t.ex. dricksvatten. Men WHO har aldrig uttalat sig i frågan, vilket ständigt åberopas av experter som finns i närheten av WHO. Det har föranlett dem på WHO att gå ut och säga att det inte är de som har uttalat sig, utan att det är andra som har gjort det. Jag är helt övertygad om att det så småningom kommer att visa sig att både beprövad erfarenhet och vetenskapliga bevis belägger det starka sambandet mellan amalgam och hälsa när det gäller vissa grupper.

Herr talman och åhörare! Det är med verklig glädje som jag i dag yrkar bifall till hemställan i socialutskottets betänkande om framtidens reformerade tandvårdsstöd. Efter flera utredningar, under många år, skall vi i dag besluta om ett hälsoinriktat stöd för tandvård till hela befolkningen. Regeringens proposition är framåtsyftande. Detta innebär att alla vuxna i framtiden får ett ekonomiskt stöd för den nödvändiga bastandvården, till skillnad från dagens situation där endast ca För dem som är mellan 20 och 29 år kommer dessutom stöd till undersökningar att utgå. Det är en bra och tandhälsoinriktad åtgärd - bra för den enskilde och bra för samhället. Det som känns extra bra är att de grupper som av olika skäl har stora tandvårdsbehov får ett avsevärt mycket bättre stöd genom den här propositionen än de nu får. I många år har det varit önskvärt, och många utredningar har försökt, att förbättra situationen för dem som från tandhälsosynpunkt har det allra svårast. Genom dagens beslut rättas situationen till för dessa grupper, som nu får sin rättmätiga del av tandvårdsstödet. Det innebär att personer som har en sjukdom eller som har funktionshinder erhåller kraftiga subventioner för de extra kostnader som kan relateras till sjukdomen eller till funktionshindret. Om behovet är av kortvarig, mera akut natur kommer samma avgifter att tillämpas som för öppen hälso och sjukvård, vilket också innebär att de här människornas situation blir mycket bättre. Grupper med extra stora vårdbehov får extra stöd. Det gäller framför allt personer i särskilda boendeformer och som har stora vårdbehov. Dessa skall erbjudas en avgiftsfri, uppsökande munvårdsbedömning. Dessutom skall de erhålla nödvändig behandling och för det betala samma avgift som gäller i den öppna hälsooch sjukvården. De grupper som här räknats upp får det alltså väsentligt mycket bättre i framtiden. Det får vi inte glömma när vi diskuterar det här. Min utredning Tänder hela livet - nytt ersättningssystem för vuxentandvård, som ligger till grund för propositionen, är konstruerad så att nytillskott av pengar till försäkringen på ett smidigt sätt kan förstärka och förbättra den reformerade tandvårdsförsäkring som vi i dag skall besluta om. Att den ekonomiska situationen i landet förbättrats så att regeringen kunde tillskjuta ytterligare en halv miljard till försäkringen redan nu gläder mig, liksom det som ingått i utredningen. Men framför allt kan svenska folket känna glädje. 0,5 miljarder utöver de 1,4 miljarder som jag hade till förfogande i utredningen innebär att propositionen också innehåller ett högkostnadsskydd för dem som drabbas av höga kostnader för mer omfattande åtgärder. Genom den nya konstruktionen på försäkringen är det ganska enkelt att fylla på med ytterligare medel när det är möjligt. Det har tydligt framgått i debatten här i dag att det är önskvärt. Herr talman! Låt mig ansluta mig till de 200-250 ledamöter som kommer att yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Regeringen har i och med den här propositionen tagit ett stort steg i amalgamfrågan. Man deklarerar avsikten att om senast två år helt avskaffa användningen av amalgam. Man inleder avfasningen av amalgamanvändningen genom att dra tillbaka subventionerna och har lagt fram förslag som underlättar för vissa grupper att få bidrag för amalgamsanering. Amalgamfrågan är en viktig fråga av både hälsoskäl och miljöskäl. Miljöpartiet har tydligt tagit ställning i frågan och varit drivande. Jag vill ge en kort redovisning av de sakskäl som ligger bakom vårt ställningstagande och nämna litet grand om de motioner som vi har väckt. Amalgamfrågan handlar i mångt och mycket om det kvicksilver som ingår i amalgam. Första gången jag kom i kontakt med kvicksilverproblematiken var på 60-talet. Då var det problemet med kvicksilverbetat utsäde som uppmärksammades.

Världshälsoorganisationen byggde upp en katastroforganisation. Jag följde det arbetet och var med på en del av planeringsseminarierna. Man berörde där frågan om amalgam möjligen kunde vara en risk i sammanhanget. Svaret från experterna då var att mängden kvicksilver från amalgam var så liten att den sannolikt inte behövde beaktas i gruppens arbete. Sedan dess har mycket hänt på forskningssidan. Kunskapen och medvetenheten har drastiskt ökat. I dag vet vi från rader av studier att kvicksilver är ett mycket starkt cellgift i den bemärkelsen att det i mycket små mängder direkt påverkar cellens proteinsyntes, dvs. cellens produktion av äggviteämnen. Kvicksilver påverkar alltså själva basen i livsprocessen, de mekanismer som bygger upp levande organismer. De förändrade äggvitemolekylerna kan i sin tur störa cellens funktioner rent kemiskt-mekaniskt på flera sätt, t.ex. störa cellens egen ämnesomsättning och cellväggarnas genomsläpplighet. De förändrade molekylerna kan i sig själva också sannolikt ge upphov till allergiska reaktioner. Mätmetoderna har utvecklats så att man även i den kliniska situationen i dag kan få pålitliga mått på kvicksilverhalt i blod, urin och vävnad. Inom arbetsmiljöforskningen har man studerat effekter av exponering av kvicksilver på arbetare. Där har man funnit olika hälsoproblem hos arbetare och utarbetat rekommendationer för lämpliga åtgärder. Man känner från dessa studier s.k. dos-responssamband, dvs. vid vilka exponeringar som besvär uppstår. Symtombilden är mångfasetterad, med trötthet, darrningar, huvudvärk, sömnbesvär osv. I de första arbetsmiljöstudierna av kvicksilvereffekter var datamängderna små och relativt osäkra. Då kunde man bara konstatera att de genomsnittsdoser som gav hälsoproblem låg betydligt över de doser man genomsnittligt fann hos amalgambärare. I dag vet vi mer. Det mest slående med den senare forskningens resultat är att den individuella variationen är så stor. Vissa personer reagerar med hälsoproblem redan vid låg exponering, medan andra klarar sig utan symtom vid höga exponeringar. Vi har numera goda mätningar av hur stort upptaget av kvicksilver är hos amalgambärare, och även en bild av olika biologiska och medicinska effekter av amalgam, från sår i munhålan till kraftiga, men dessbättre relativt sällsynta, allergireaktioner. När det gäller amalgam vet vi i dag också att mängden kvicksilver uppmätt i blod eller urin varierar mycket kraftigt mellan individer som har lika antal amalgamplomber i munnen. En person kan ha upp 20 gånger mer än den som har ett lågt upptag. Förståelsen av den individuella variationens betydelse ändrar totalt bilden av amalgamet som hälsorisk. Innan man kände till att den individuella variationen var så stor såg man en medelvärdesskillnad som var betryggande mellan de doser som gav hälsoproblem och de doser som man fick från amalgam. Med kännedom om den individuella variationen förstår vi i dag att det finns en relativt stor grupp människor som har en sådan upptagningsförmåga och känslighet att de ligger över den gräns där det kvicksilver som frigörs från det amalgam de har i munnen orsakar hälsoproblem. Exakt hur stor den gruppen är kan vi inte säga i dag. Maths Berlin, som på uppdrag av FRN gjorde en litteratur och kunskapsöversikt över området Kvicksilver i tandfyllnadsmatieral, uppskattade gruppens storlek till 50 000 i den svenska populationen. Osäkerheten i uppskattningen är stor, angiven till en faktor om 10 %. Gruppen är emellertid tillräckligt stor för att det är motiverat med en landsomfattande organisation av möjligheter till hjälp, i form av t.ex. amalgamsanering för dem som har drabbats. Parallellt med utvecklingen av amalgamfrågan har man inom miljöforskning och livsmedelsforskning för länge sedan kommit underfund med att kvicksilver inte skall tillföras livsprocessen i någon form. Svartlistning av sjöar kommer alla ihåg. Vi minns kvicksilvergäddorna. Man slutade med svartlistningen av sjöarna därför att antalet svartlistade sjöar blev för stort - det var tusentals. I stället gick myndigheten ut med en allmän rekommendation att gravida kvinnor inte skulle äta insjöfisk. Den gäller fortfarande. Miljölagstiftningen skärptes med mycket höga krav på rening av utsläpp vad gäller kvicksilver. Utsläpp av kvicksilver skall i princip upphöra helt. Amalgam svarar i dag för det största kvicksilverutsläppet i Sverige via krematorier, tandläkarmottagningar osv. Amalgam utgör också den största källan för kvicksilver som går ut i människokroppen. Varför har inte amalgamet förbjudits för länge sedan? Varför har just amalgamfrågan fått komma så långt efter i utvecklingen? Det kan man spekulera över. Vilka bromsklossar har vi haft? Jag tänker inte försöka gräva i den historiken men kan konstatera att de kunskapsluckor som tidigare skapade utrymme för olika bedömningar av amalgamets risker nu är fyllda, åtminstone till den grad att grunden för de gamla tolkningsskiljaktigheterna är borta. Jag kan konstatera att när jag hörde Barbro Westerholms inlägg lät det som ett eko från amalgamfrågans historia. Barbro Westerholm läste upp från FRN:s rapport vad vissa grupper tidigare hade uttalat i amalgamfrågan. Hon glömde att läsa upp alla gruppernas uttalanden och valde dem som påstod att amalgamet var säkert. Hon glömde också att tala om att FRN när man fick uppdraget klart redogjorde att man inte skulle ta ställning till eller utvärdera vad de här grupperna och myndigheterna tidigare sagt. FRN har alltså inte tagit ställning i den frågan. Mycket forskning behöver naturligtvis göras även framöver innan vi i detalj förstår kvicksilvers biologiska och medicinska verkningar. Och kvicksilverproblemet utgör bara en del av det större problemet - med en ökad belastning i ekosystemet av många olika tungmetaller, som bly, kadmium och koppar. Kombinationseffekterna av dessa metaller vet vi mycket litet om, och de måste naturligtvis ägnas speciellt intresse. Det råder emellertid ingen tvekan om att amalgamet måste bort, liksom all annan kvicksilverspridning i ekosystemet. Den uppfattningen har nu såväl regering som riksdag deklarerat, vilket vi i Miljöpartiet noterat som ett stort framsteg. Då återstår två problem, nämligen att hjälpa de amalgambärare som har amalgamorsakad ohälsa och att få fram nya och allt bättre tandfyllnadsmaterial. När det gäller hjälpen till dem som har problem orsakade av amalgam är naturligtvis amalgamsaneringen en metod, och den bör användas och effekterna noga följas. I samband med det arbetet bör också diagnosinstrumenten för fastställande av amalgamorsakad ohälsa utvecklas ytterligare. Miljöpartiet har föreslagit en landsomfattande organisation av denna verksamhet och ett nationellt centrum för behandling och forskning. Vi föreslår att detta centrum skall förläggas till den redan existerande amalgamenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där har man utvecklat behandlingsmetodiken vid amalgamsanering och har, inom ramen för de små resurser man hittills haft, påbörjat studier av behandlingseffekter och diagnosinstrumentens tillförlitlighet. Även utveckling och utprovning av nya tandvårdsmaterial bör intensifieras, och i anslutning till det arbetet behövs också ett särskilt biverkningsregister med alldeles speciella regler för insamling och utvärdering av bieffekter vid olika tandvårdsmaterial. Tandvårdsmaterialen bör jämställas med läkemedel när det gäller krav på introduktion av materialen. Där håller jag alltså fullständigt med Barbro Westerholm. Men det skall ske med ytterligare uppmärksamhet på hur information om biverkningar skall samlas in. Det är speciellt svårt att få en effektiv registrering av bieffekter från tandvårdsmaterial, dels därför att det går rätt lång tid från det att materialet sätts in tills besvären uppstår, dels därför att när besvären uppstår, av typen huvudvärk, trötthet, sömnsvårigheter osv., går patienten som regel till en läkare och inte till en tandläkare. Läkaren tänker ofta inte på att tandvårdsmaterialet kan vara orsaken. Rapporteringen till biverkningsregistret blir då dålig eller otillförlitlig. Krav på effektiva utprovningar av nya tandvårdsmaterial och effektiva biverkningsregister finns bland Miljöpartiets förslag utöver dem som jag har nämnt tidigare i anförandet. Sammanfattningsvis vill jag säga att vi från Miljöpartiets sidan tycker att regeringens förslag när det gäller amalgam och alternativa tandvårdsmaterial är bra. Vi gör bedömningen att vissa åtgärder kan genomföras något snabbare än vad som har föreslagits, och vi har några konkreta förslag på förbättringar i genomförandet. De redovisas i våra motioner. Fru talman! Jag står självfallet bakom alla våra motionsförslag men yrkar för tids vinnande bifall endast till reservation 15, som gäller mom. 37.

Fru talman! Det är viktigt att tala om vilken form av kvicksilver som det handlar om när man redovisar kvicksilvers risker i olika sammanhang. Rör det sig om en kvicksilverförening eller är det rent kvicksilver? Det påverkar ju risksituationen. Gunnar Goude sade att jag glömde att referera det ena med det sjunde i rapporten. Jag tror att vi helt enkelt läser den med olika glasögon. När det gäller hur jag läser den och det sätt som jag har varit med om att formulera skrivningarna på hade vi i FRN inte anledning att ifrågasätta de olika internationella värderingar som har gjorts av riskerna med amalgam. Det som jag upplevde att Gunnar Goude och jag inte hade samma uppfattning om var huruvida det i patientfallen var "sannolikt" eller "inte uteslutet" att symtomen var att relatera till amalgamfyllningar. Där har vi litet olika referensramar. Jag har ett läkemedelsbiverkningsförflutet där det finns vissa kriterier för hur man använder begreppen "säkerställt", "sannolikt" och "inte uteslutet". Jag tror att det i det här sammanhanget mera är en semantisk fråga. När man använder begreppet "inte uteslutet" i läkemedelsbiverkningssammanhang har det alltid medfört att patienterna har behandlats med hänsyn tagen till att det kan föreligga en läkemedelsbiverkan. Som sagt, jag tror helt enkelt att vi läser rapporten med olika glasögon.
Fru talman! De sakskäl som jag nämnde i mitt anförande finns också med i rapporten. På den punkten kan vi vara eniga så att Barbro Westerholm inte har någon avvikande mening om det som jag sade. När det gällde ställningstagandet till vad olika organisationer - Socialstyrelsen, Medicinska forskningsrådet osv. - har gjort har FRN tydligt deklarerat att man inte skulle påta sig uppgiften att göra en utvärdering. Det skrivs ju också i rapporten. Barbro Westerholm läste upp vad en liten grupp har sagt. Den glömska jag talar om handlade om den andra gruppen som har en annan uppfattning och som vi inte heller hade utvärderat i FRN, där också jag sitter med. FRN konstaterar också att en stor och aktiv patientgrupp i Sverige och annorstädes och ett mindre antal forskare inom området inte delar dessa bedömningar. Det är den andra bilden. FRN bemödade sig alltså om att framställa båda och lägga fram dem utan värdering innan man gick över till sina egna slutsatser och till en beskrivning av ett forskningsmaterial. Jag visar upp det här, därför att det är ett fantastiskt rikt och bra material. Läs det materialet! Där står delar av det som jag har refererat till. Jag tror också att det är riktigt som socialministern här tidigare sade.
Fru talman! När vi diskuterade skrivningarna i rapporten fann vi att det i uppdraget låg en värdering av riskerna med amalgamet. Men med hänsyn internationella rapporter som grundar sig på detta breda forskningsfält fann man inte anledning att överpröva de slutsatser som där fanns. Detta kan vi hålla på att föra en semantisk tvist om. Jag tycker att det är bra i en sådan här debatt att det kommer många olika uppfattningar till tals. Sedan refererade jag till forskarvärlden. Vi fann att man inte använde sig av den korrekta vetenskapliga hypotesprövningen i sin vetenskap. Detta är alltså en viktig fråga när man skall bedöma den forskning som har utförts. Det tycker jag är mycket väsentligt i denna rapport.
Fru talman! Det håller jag naturligtvis helt med om. Nu kan man ju få intrycket av en sådan invändning att det skulle vara fel på de mycket viktiga forskningsresultat som det finns en stor mängd av. Det handlar inte om det utan det handlar litet grand om att vissa forskare i vissa situationer har agerat på ett sätt som gjorde att vi från nämnden riktade en anmärkning mot och framförde tveksamhet inför sättet att hantera bl.a. hypotesprövningen. Där är vi helt överens. Jag tror att Barbro Westerholm också är överens med mig om att när det gäller t.ex. de nya iakttagelserna om betydelsen av den individuella variationen - som alltså är en springande punkt här - är de väl säkerställda och vetenskapligt belagda.

Fru talman! Jag vill bara understryka hur oerhört viktigt det här är och säga att vi har mycket att lära av den här kontroversen. Därför hoppas jag att det kommer ut ytterligare en del i den omfattande dokumentation som Gunnar Goude visade. Den handlar just om hur man i fortsättningen skall hantera den här typen av kontroverser.

Fru talman! Jag tänker inte ge mig in i den senaste amalgamdebatten, utan återföra diskussionen till huvudämnet för dagen. Låt mig bara först konstatera att de allra flesta framåtsyftande privatpraktiker, som är mycket kostnadsmedvetna och vet vad som är lönande och som känner marknaden och vet vad patienterna vill ha, för länge sedan har slutat använda amalgam och använder helt andra material. Det är marknadskrafterna som har gjort detta. Den stora förekomsten av amalgamanvändning sker inom folktandvården. Detta säger jag utan att ta ställning i sakfrågan. När det gäller förslaget och utskottets utlåtande hade jag hoppats kunna diskutera det med företrädare för majoriteten. Jag skulle möjligen kunna reta på mig Stig Sandström, men både socialministern och utskottets socialdemokratiska representanter har ju försvunnit ur kammaren. Jag tänker ändå säga några saker kring detta. Förslaget har drabbats inte bara av en sjukdom, utan av flera. Det är ett helt syndrom. Det är ett omhändertagandesyndrom som det här förslaget lider av. Man föreslår att det skall anslås litet pengar till alla. Alla skall få litet grand av tandvårdsstödet. Det får då till resultat, fru talman, att de som verkligen behöver stöd och hjälp inte får någonting, eller får alldeles otillräckligt. Det gör att de drabbas alldeles i onödan. När det gäller högkostnadsskyddet sade ministern att det går till dem som kan betala mest. Jag hade velat fråga socialministern, om hon hade varit kvar, vad ministern har för belägg för detta. Min erfarenhet efter 20 år som tandläkare, är att det snarare är socialt svaga människor, människor just frigivna från fängelse och missbrukare som behöver de dyra omfattande restaurationerna. Det är också personer som är drabbade av sjukdomar som behöver detta. Man har tidigare sagt att förslaget innebär att personer drabbade av sjukdomar skall få särskilt stöd. Hur drar man gränsen? Hur är det med allergiker som går på mediciner som ger muntorrhet? De kommer sannolikt inte att omfattas detta. Hur är det med psykiatriska diagnoser, där patienterna inte är våldsamt sjuka utan hålls hyggligt i stånd av medicinering som ger muntorrhet? Hur är det med patienter med magbesvär som också drabbas av muntorrhet och problem med tänderna? Jag tror inte att man riktigt har tänkt igenom de konsekvenser detta får för utsatta grupper. Vi har också en riktigt känslig och utsatt grupp. Det gäller de svårt psykiskt sjuka som förnekar sitt sjukdomstillstånd och inte alls vill komma in. De kommer att vägra att låta sig behandlas av tandläkare och skickar räkningen till någon annan instans för att de är psykiskt sjuka. De människorna har i stället större nytta av att ha ett rejält högkostnadsskydd. De är svårt utsatta, ofta hemlösa, personer. Ministern sade också att det är klart att privattandläkarna vill ha flera åtgärder. Det är alldeles fel. Man har också vanföreställningen att privattandläkarna vill ha mycket protetik. Så är det inte alls. Enligt min erfarenhet är kompositfyllningar och liknande bondtandvård det som lönar sig allra bäst. Jag är övertygad om att privattandläkarkollektivet i dag är överförtjust över förslaget, även om man inte riktigt har sagt så. Jag ser att företrädarna för Privattandläkarföreningen också har gått. Det här kommer att vara lönsamt. Man kommer att kunna göra mer pengar på färre patienter. Det är väl bra. I min roll som tandläkare tycker jag att det är lysande, men i min roll som politiker och riksdagsledamot tycker jag inte alls att det är bra. Det är faktiskt patienter med stora vårdbehov som drabbas. Man försöker genomföra en modell som blir lönsam för tandvårdens företrädare. Socialministern sade här i dag att det är ett litet fåtal som får del av högkostnadsskyddet. I den nya konstruktionen blir det också ett litet fåtal som får del av det riktigt fina skyddet, medan övriga får litet grand. När det verkligen behöver får de i stort sett ingenting. Jag skulle vilja jämföra det här systemet med hemförsäkringen. Jag har väl ingen glädje av hemförsäkringen om det blir eldsvåda och mitt hus brinner upp, om alla ni andra får litet grand och jag inte får täckning för eldsvådan. Det är ju vid den stora katastrofen, vid det stora behovet, som man behöver ett försäkringsskydd. Christin Nilsson diskuterade man vad som var rimligt när det gällde skatter, när det gällde individens eget ansvar och när det gällde om man har möjlighet att betala själv. Jag vill återigen betona att vi moderater tycker att det är viktigt att människor ges förutsättningar att själva så långt möjligt kunna ansvara för sina liv, att kunna försörja sig på sin lön på ett sådant sätt att man kan klara små extrakostnader. Däremot skall man ha samhällets stöd och skydd när de stora extrakostnaderna dyker upp. Jag vill också betona hur viktigt det är att lösa problemet med arbetslösheten, så att fler betalar skatt. Då har vi större möjligheter att klara ett högkostnadsskydd i tandvårdsförsäkringen än vad som i dag är fallet. Jag har när jag suttit och lyssnat på den här debatten frågat mig vad som skall hända med mina patienter, som väldigt mycket kommer från lägre socialgrupper. Många är gamla kåkfarare - jag är sedan tidigare fängelsetandläkare - som inte kommer in i någon av de skyddade grupperna. De får inte heller ordentligt med socialbidrag, eftersom man i kommun efter kommun har bestämt sig för att socialbidragen inte skall täcka mer omfattande tandvård utan bara enklare behandlingar och utdragningar. Jag undrar hur man skall lösa det här. Socialministern sade någonting svävande om att man skulle titta närmare på socialbidragssystemet. Jag skulle dock vilja fråga: Vad vill ministern egentligen konkret göra åt det här? Skall man statligt bestämma över kommunerna och ändra på den kommunala självstyrelsen, eller skall man göra på något annat sätt? Är det inte bättre att införa ett försäkringssystem som är så omfattande när det gäller att täcka de svåra vårdbehoven att man över huvud taget slipper den här typen av diskussioner? Den fortfarande frånvarande socialministern sade att privattandläkarna nog är de enda som inte är så glada. Hon syftade då på Privattandläkarföreningen, vars företrädare tidigare satt uppe på läktaren. Jag kan som medlem av den föreningen bara konstatera att den har en patetisk lobbyverksamhet och inte framträder särskilt kraftfullt. Jag undrar om den till minister och utskott har fått fram de saksynpunkter som jag här försöker göra mig till talesman för. Jag är tveksam till det. Om misslyckandet beror på att Privattandläkarföreningen domineras av Praktikertjänst eller på något annat kan jag inte riktigt bedöma. Jag tycker slutligen att det är viktigt att säga några ord om konkurrensneutraliteten. Fru talman! All erfarenhet visar att en konkurrensutsättning verkar prispressande. Jag kan t.ex. peka på en undersökning som jag fick i min hand i går. Den är gjord av Stockholms universitet, Karolinska institutet och tandläkarfakulteten på Huddinge sjukhus. Man har på ett antal orter tittat närmare på den genomsnittliga behandlingstiden hos barn, som på de flesta ställen låg i storleksordningen en och en halv timme. Anledningen till det var att behandling och undersökning var organiserad så att det blev mycket uteblivanden. Huddingefakulteten har i stället gått ut med en mobil tandläkarenhet, som gjort undersökningar och behandlingar på plats, utanför klassrummet. Man har haft en enkel utrustning, som går lätt att ta med sig ut. I det sämsta fallet har man halverat behandlingstiden, och i det bästa fallet, Uppsala, har man sparat in 82 % av tiden. Det finns alltså effektivitetsvinster att göra i folktandvårdens organisation, men de kommer inte att tas ut om det inte blir en konkurrensutsättning. Jag kan alltså bara beklaga att man inte kraftigare har tagit upp konkurrensfrågorna. Jag vill slutligen, fru talman, bara instämma i avslagsyrkandet i reservation nr 1.

Fru talman! Göran Lindblad inledde med att säga att tandvårdspropositionen är ett utslag av ett omhändertagandesyndrom. Beror det på att betänkandet om tandvården har en social inriktning, på att vi där satsar på de svaga grupperna, t.ex. de äldre och de funktionshindrade? Jag tycker att det är väldigt bra att tandvårdsbetänkandet har en social inriktning. Vidare kritiserade Göran Lindblad högkostnadsskyddet. Men ni vill ju höja gränsen för det från nuvarande 1 300 kr till 3 000 kr. I dag är det 20 % som över huvud taget har råd att anlita tandläkare för kostnader över 1 300 kr. Hur skall det bli med det moderata förslaget om en gräns vid 3 000 kr? Göran Lindblad undrade vad som skulle hända med kåkfararna. Kommer de att vara betjänta t.ex. av att skatten sänks eller av att högkostnadsskyddet höjs till 3 000 kr? Eller skall de teckna privata försäkringar? Jag undrar vilka råd Göran Lindblad har till sina kåkfarare. Jag tror faktiskt att de är mer betjänta av vårt förslag än av det moderata förslaget.
Fru talman! När det först gäller omhändertagandesyndromet kan Stig Sandström och jag faktiskt bli väldigt överens om att det skall bli en social profil. Det omhändertagandesyndrom som jag talar om innebär att man tar hand om alla litet grand, t.ex. oss båda, Stig Sandström. Man tar hand om alla människor på ett sådant sätt att de får litet hjälp men inte får mycket hjälp när de behöver mycket hjälp. Detta är en företeelse som är av ondo. Vi skall i stället satsa våra sociala resurser på de människor som verkligen behöver dem. Vi skulle faktiskt kunna koncentrera våra insatser på dem som har stora behov. Det gäller gamla kåkfarare, som jag talade om, som vill komma in på en annan väg i livet och vill få en chans och ett jobb. De kommer inte att kunna få ett jobb om de inte har ett leende. De kommer inte att kunna få jobb, betala skatt och göra rätt för sig, om vi inte ger dem de rätta förutsättningarna. Stig Sandström! Jag tycker att det allra viktigaste är att vi satsar på de svagaste och inte smetar ut de små resurser som vi har över alla.
Fru talman! Det är riktigt, som Göran Lindblad säger, att en del av pengarna går till bastandvården, alltså till det första besöket. Man har valt att lägga mycket av högkostnadspengarna på förstabesökarna. Tanken är den att människorna inte skall dra sig för att gå till tandläkaren. Jag är fortfarande övertygad om att kåkfararna är mer betjänta av vårt förslag än av det moderata.
Fru talman! Det som Stig Sandström här nämner är just det som jag är kritisk mot. Man använder pengarna till att locka och lura in folk i tandläkarpraktiken. Det är bara tandläkarkåren som är betjänt av att man gör på det sättet. Tandhälsan befrämjas inte av det. Se på Norge, där man aldrig har haft någon tandvårdsförsäkring! Vi kan konstatera att tandhälsan där är på exakt samma nivå som i Sverige. Därmed inte sagt att vi inte skall ha en försäkring. Jag tycker att vi skall ha det för de svårast utsatta och för dem som får höga kostnader. Det är för dem som det är viktigt att samhället kan träda in.

Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Jag lämnar omedelbart ordet fritt för frågor.
Fru talman! Min fråga gäller en skånsk åkares konkurrenssituation. Jag vill rikta den till kommunikationsminister Uusmann. Problemet gäller att höga svenska kostnader skall konkurrera med både samhällsstöd och lägre avgifter i våra grannländer. Ett holländskt åkeri får 25 % av bilinvesteringen betald av staten om man skapar ett nytt arbetstillfälle. Dessutom är drivmedlet subventionerat. För ett danskt åkeri i motsvarande situation är kostnaderna ca 30 % lägre än i Sverige. Konsekvenserna har nu blivit att åkerierna till ca 40 % i dag drivs av svart arbetskraft och att anställda skriver sig utomlands.
Fru talman! På en inre marknad, en inhemsk marknad, som vi faktiskt utgör nu är det naturligtvis oerhört väsentligt att det finns en konkurrensneutralitet mellan de olika länderna. Jag kan inte gå i god för de siffror som här tas fram, men jag vet att Svenska Åkeriförbundet har gjort beräkningar som visar att det skiljer mellan 20 och 25 % mellan lönekostnaderna i Sverige och Danmark. Man känner sig oroad av detta. Det är naturligtvis oroväckande om det är så att subventionsgraden varierar mellan olika länder. Det skapar en osund konkurrens.

Fru talman! Jag vill ställa frågan till kommunikationsministern om ifall det är EU eller Sverige som skall anpassa sig till en rimlig konkurrenssituation. Kan dessa svenska åkare påräkna regeringens åtgärder, skall de överväga att flagga ut eller skall de kanske hala flaggan?
Fru talman! Det kan inte vara rimligt att vi skall få en situation som vi har haft på sjöfartsnäringens område också på andra områden. Det kan gälla åkerinäringen eller det kan gälla tjänstesektorn i sin helhet. Vi måste gemensamt mellan medlemsländerna i Europeiska unionen diskutera hur vi skall klara av beskattningsfrågor och subventionsfrågor - särskilt på de områden där det finns möjligheter till gränsöverskridande. Några nya subventionssystem för åkerinäringen är jag inte beredd att tillstyrka i dag.
Fru talman! Min fråga riktar sig till finansministern. Min utgångspunkt är de beräkningar som finns i budgeten om att det eventuellt skall komma att uppstå överskott i de offentliga finanserna. Jag vet att detta är en eventualitet. Det beror på konjunkturen och på våra konjunkturkänsliga offentliga finanser. Men om vi som utgångspunkt tar att de här överskotten faktiskt uppkommer är min fråga till finansministern: Om han får bestämma under nästa mandatperiod - skulle han då använda dessa överskott till att i första hand sänka skatter eller i första hand öka offentliga utgifter?
Fru talman! Regeringens politik innebär att vi vill tillförsäkra vården, skolan och omsorgen tillräckligt hög standard. Det krävs ökade resurser. Vi har lagt fram förslag om detta i riksdagen som jag räknar med att den ställer sig bakom. Sedan får vi se om detta är tillräckligt för att nå de mål som vi har satt upp. Är det så att det finns ett utrymme under kommande år utöver de mål vi har lagt fast - vi skall ju ha överskott i statsfinanserna - är jag beredd att diskutera skattesänkningar. I första hand prioriterar jag sänkt inkomstskatt för låg och medelinkomsttagare. Men det får inte äventyra våra mål om starka statsfinanser. Det får inte äventyra satsningar på vård, skola och omsorg. Det måste utföras på ett fördelningspolitiskt riktigt sätt.
Fru talman! Jag tycker att finansministern gör det för enkelt för sig. Han likställer nämligen nuvarande skatter - huruvida de är höga eller låga låter jag vara osagt, men de flesta tycker att de är alltför höga - och det nuvarande skattetrycket med väl fungerande skola, omsorg och vård. Sverige har tillsammans med Danmark världens högsta skatter. Sverige har jämfört med andra industriländer väldigt hög offentlig utgiftskvot - kanske den allra högsta. Men Sverige har inte världens lägsta arbetslöshet eller världens bästa skola, omsorg eller vård. Därför blir likhetstecknet mellan ökade offentliga utgifter och god vård och omsorg etc. inte så enkelt som finansministern framställer det. Jag tolkar finansministerns svar som att om Erik Åsbrink får bestämma kan han garantera att vanligt folk under nästa mandatperiod om det finns överskott i huvudsak skall fortsätta att vara alltför hårt beskattade.
Fru talman! Jag tror inte att folk skall lyssna så mycket på Carl B Hamiltons tolkningar, utan mer på vad jag säger. Det är riktigt att vi har höga offentliga utgifter i Sverige - dock inte så höga som de var för några år sedan när landet hade en borgerlig regering. Vi har nedbringat den offentliga utgiftsandelen, och den ser ut att minska också under de kommande åren. Vi kommer att ha en stor offentlig sektor och stora offentliga utgifter också under en lång tid framöver. Detta beror på att vi har en annan inriktning när det gäller pensionssystemet och många av trygghetssystemen, som i huvudsak är offentligt finansierade i Sverige. Det är en lösning som vi medvetet har valt. Man kan diskutera var i världen den bästa skolan, vården och omsorgen finns. Jag tror - och jag är övertygad om - att Sverige hävdar sig mycket väl i jämförelse med praktiskt taget alla andra länder i det avseendet. Det hindrar inte att vi har brister. En del beror på otillräckliga resurser och en del kan bero på andra saker. Dem skall vi åtgärda.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieminister Riksdagen fattade för några veckor sedan beslut om personuppgiftslag. I propositionen framhölls vikten av att lagstiftningen inte i onödan skulle hindra användningen av ny teknik. I den nya lagen finns ett generellt förbud mot att föra över personuppgifter till tredje land. Varje användning av Internet för s.k. chattsidor och webbsidor där personuppgifter används omfattas med automatik av detta förbud. Bl.a. använder sig flera fackliga organisationer av detta sätt att sprida sin information i dag. Regeringen har rätt att meddela föreskrifter om undantag från detta generella förbud. Jag vill fråga om regeringen kommer att utnyttja möjligheten i de här fallen.
Fru talman! Frågan om hur man skall reglera användandet av personuppgifter och därvid ta hänsyn till att alla länder inte har lagstiftning som skyddar användandet av personuppgifter är svår att hantera. Jag är för dagen inte beredd att svara på hur vi kommer att använda den möjlighet som finns i lagstiftningen att göra det möjligt att föra ut även personuppgifter på medier som kan nå länder som inte har någon skyddslagstiftning för att värna enskilda människors integritet. Det är en fråga som vi överväger inom regeringen.
Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsministern. I slutet av september 1994 förliste Estonia. I går, den 3 juni 1998, kom ett TT-meddelande från Peter Örn, som är ordförande i analysgruppen. Där säger han att frågan om en bärgning av kroppar från Estonia skall prövas. Under det år som har gått har ministern och jag vid några tillfällen diskuterat just frågor runt Estonia, bl.a. bärgning av kroppar, som har förefallit omöjligt. Jag undrar hur ministern kommer att reagera nu. Kommer ministern att verka för att man skall förbereda och underlätta en bärgning av kroppar, så att en sådan kan genomföras så fort som möjligt om detta blir analysgruppens beslut? Det har varit ett önskemål från anhöriga i nästan fyra år nu. Kommer ministern att verka för att så många frågetecken som möjligt rätas ut vad gäller Estonias sjövärdighet, last osv., eller kommer ministern att helt skjuta över dessa problem på en eventuell ny regeringen och en eventuellt ny kommunikationsminister efter valet?
Fru talman! Regeringen har i mycket bred partipolitisk enighet tillsatt den analysgrupp som leds av Peter Örn. Den analysgruppen har ett mycket brett mandat och skall göra ett mycket grannlaga arbete, som man nu håller på med. Man kommer att lämna sin första delrapport i oktober månad i år. Jag tycker att det är oerhört väsentligt att vi i regeringen nu låter analysgruppen fullfölja sitt arbete utan inblandning från vår sida.
Fru talman! Det har gått nästan fyra år sedan Estonia förliste. Först lät regeringen det etiska rådet arbeta. Sedan var det Styrelsen för psykologiskt försvar. Nu är det analysgruppen. Hela tiden har Sjöfartsverket funnits med med sin sakkunskap och givit råd till regeringen. Fyra år har förflutit. Det är en väldigt lång tid. Jag tycker att man borde göra vad som kan göras från kommunikationsministerns sida för att denna stora olycka skall få ett riktigt värdigt slut.
Fru talman! De åtgärder som har vidtagits och som har rapporterats här i kammaren vid ett flertal tillfällen har alla varit av sådan karaktär att det har varit angeläget att vi har kunnat ha en bred politisk enighet omkring dem. Så har också varit fallet. Också den analysgrupp som nu arbetar har, som jag sade tidigare, tillkommit efter denna breda politiska diskussion. Jag hoppas och tror att analysgruppen kommer att kunna utföra sitt jobb i lugn och ro och under den enighet som hittills har förevarit.
Fru talman! Jag har en fråga till Erik Åsbrink. Jag hade förra torsdagen möjlighet att ställa en fråga till statsministern om möjligheterna för svenska folket att avgöra frågan om EMU-medlemskapet, som har utlovats från många håll. Jag uttryckte då bekymmer för att vi nu hela tiden glider mot en anpassning, så att det i praktiken riskerar att bara bli en formalitet när svenska folket en gång skall få avgöra frågan. I dag kan vi läsa i tidningarna - Dagens Industri, Svenska Dagbladet och många andra - att Stockholmsbörsens mest omsatta aktier kommer att handlas i EMU-valutan euro efter årsskiftet. Det beslutet har börsens styrelse fattat nu. Däremot råder det fortfarande stor oklarhet när det gäller huruvida man skall ha möjlighet att handla i svenska kronor, vilket har vållat stark kritik från småsparare och andra. Jag tycker att detta är ännu en illustration till hur det hela glider. Försäkringsbolag, företag, banker och nu Stockholmsbörsen hanterar frågan på ett speciellt sätt, som gör att vi glider mot EMU-medlemskap, trots att vi har blivit utlovade att svenska folket skall få avgöra. Jag skulle vilja ha finansministerns syn på att finansmarknaderna på punkt efter punkt förbereder sig på detta sätt.
Fru talman! I denna fråga finns det olika synsätt som står mot varandra. Man kan å ena sidan hävda Stockholms fondbörs som marknadsplats. Om man inte tillåter notering i euro för de större företagen finns det en risk att man tappar handel till andra länder och andra marknadsplatser. Det är naturligtvis ett svenskt intresse att förhindra detta. Å andra sidan finns det också ett legitimt intresse framför allt hos småsparare som också i fortsättningen vill kunna handla i svenska kronor även i de aktuella aktierna. Det handlar nog bara om ett mindre antal av de större företagen. Därför menar jag att det är viktigt att noga utreda möjligheten att öppna för en parallell notering - både i euro och i svenska kronor. Exakt hur det skall gå till tekniskt har vi inte underlag för att säga, men jag räknar med att vi får det. Jag kan försäkra att den svenska regeringen och Finansdepartementet följer denna fråga. Vi kommer att se till att vi får en tillfredsställande lösning på detta problem.
Fru talman! Jag tackar för beskedet. Jag är enig med finansministern om att det är ett legitimt intresse för småspararna att också kunna handla i svenska kronor. Finansministern säger att det är viktigt att man nu utreder frågan. Jag tror att det är väsentligt att vi kan få ett tydligt besked från finansministern om att det måste bli på det sättet. Det är inte acceptabelt att man skapar ett system där stora delar av svenska folket - småspararna - ställs utanför och inte kan vara med.
Fru talman! Svenska staten har ägarintressen i det nya fondbörsföretaget. Det är inte alla som har gillat det, men detta är en utmärkt illustration till att vi kan utöva ett inflytande den vägen. Sedan har vi naturligtvis också ytterst möjligheten att tillgripa lagstiftning om så behövs. Låt oss få denna fråga utredd. Låt oss skaffa ett ordentligt underlag innan vi slutgiltigt tar ställning. Jag håller med om att småspararnas intressen är legitima och viktiga att tillgodose. Apropå den inledande förklaringen vill jag lägga till att vi inte skall glida in i någonting. Vi skall fatta beslut på det sätt som vi har sagt från regeringens och från socialdemokraternas sida. Det är svenska folket som skall avgöra denna fråga i framtiden genom val eller genom folkomröstning. Detta gäller även i fortsättningen. Givetvis är det på det sättet.
Fru talman! Jag har en fråga till ungdomsminister De senaste dagarna, och under en ganska lång tid, har man kunnat ta del av ett flertal rapporter som visar att ungdomar som grupp i Sverige har en ganska svår situation. Vi kan se att ungdomar halkar efter i utvecklingen på område efter område. Jag skulle vilja veta vad ungdomsministern har för syn på detta. Vilka är hans reflexioner? Vilka tankar har han kring eventuella åtgärder utifrån denna utveckling?
Fru talman! Det kommer med jämna mellanrum analyser som handlar om hur olika grupper har drabbats av de senaste årens ekonomiska problem. Det är inte alldeles säkert att man kan beskriva utvecklingen sedan den stora ekonomiska krisen, sedan arbetslöshetsproblemen växte i början av 90-talet, som att det enbart skulle handla om en generationsfråga. Snarare är problemen följande: Först och främst skapar ett land med stora ekonomiska problem stor arbetslöshet. Arbetslösheten drabbar dem som i alla avseenden tidigare har haft det svårast på arbetsmarknaden. Det är alltså många människor som har haft stora svårigheter under de senaste åren. Detta i sin tur skapar andra ekonomiska och sociala problem, på bostadsmarknaden, när det gäller möjligheten att ta del av utbildning osv. Den politik som regeringen har fört för att skapa en ny tillväxt, som i sin tur skall skapa bättre förhållanden på arbetsmarknaden, gäller alla grupper. Vi avser inte att diskutera med utgångspunkt från de krav som har ställts på en särskild generationskommission eller något liknande. Vi tror att det i hög grad handlar om klassiska sociala skillnader i Sverige.
Fru talman! Min avsikt är inte att ställa generationer och grupper mot varandra. Men det är ändå ett faktum att ungdomar är en grupp som har halkat efter. Det är möjligt att det är svårt att vidta speciella åtgärder för ungdomar som grupp, men det vore ändå intressant att få höra hur ministern ser på de rapporter som har framkommit. Hur skulle Lars Engqvist som minister kunna ge ett budskap till Sveriges ungdomar, som tillhör den grupp som har fått det väldigt tufft de senaste åren?
Fru talman! Något som är ganska viktigt är att de problem som Sverige har haft, med bekymmer framför allt för arbetslösheten, härrör sig i huvudsak till perioden 1992-1994. Det är ganska viktigt att notera om man skall göra en politisk bedömning. När det gäller att ge unga människor en chans att skapa sin egen framtid handlar det om att skapa en politik som ger jobb, att skapa en politik som ger möjligheter till utbildning, möjlighet att öka sin egen kompetens. De satsningar som har skett under de senaste åren har i hög grad gynnat just unga människor som förväntar sig att få ett jobb och en utbildning. Någon särskild ungdomspolitik är ganska meningslös att bedriva. Men en allmän politik som ger unga människor en chans till egen försörjning, till ett eget arbete, till egen utbildning är det vi tar sikte på.

Fru talman! Vi är medvetna om det här problemet. Jag kan säga att vi genomför en beredning i regeringen, och jag räknar med att vi inom kort kan komma med ett förslag till konkret lösning på detta problem.

Fru talman! Det finns i och för sig skäl att ifrågasätta om man under pågående studier skall ha möjlighet att lyfta arbetslöshetsersättning under sommaruppehållen. Jag tycker inte att det är självklart att man skall öppna för den möjligheten. Låt oss säga så här, och där är vi förmodligen överens, att vi har allt intresse av att uppmuntra människor att arbeta eller att få någon typ av åtgärd. Det gäller även dem som studerar, när de har möjlighet till detta, som under sommaren. Det uppmuntrar till aktivitet och inte till passivt mottagande av a-kassa. Vi arbetar med den här frågan, och jag räknar med att inom kort komma med en konkret lösning. Får jag sedan lägga till, det hör ändå till saken, att allmänt sett är situationen mycket bättre än den var bara för ett år sedan. Arbetslösheten har minskat kraftigt. Det gäller även för de här grupperna. Det är lättare att få ett jobb nu än det var för ett år sedan. Det är lättare att få sommarpraktik än det var för ett år sedan. Detta är grundläggande i den positiva utveckling som vi ser på svensk marknad. Sedan kan det finnas vissa som riskerar att falla mellan stolarna. Det skall vi försöka lösa.
Fru talman! Miljöpartiet vill ha mer folkbildning och utbildning i allmäntelevisionen, både i de analoga sändningarna och i de kommande digitala sändningarna. Vi tycker att det är mycket viktigt att Utbildningsradion finns och att den finns kvar i TV 1 och Nu säger illasinnade rykten att Utbildningsradion skall läggas ned vid årsskiftet. Det sägs att Bonnier och Kunskaps-TV skall ta över deras roll. Sanslöst säger jag. Och nu vill jag ha kulturministerns kommentar till de här ryktena. Frågan blir då: Vilken sanningsgrad tillmäter statsrådet Ulvskog dessa rykten?
Fru talman! Vad gäller Utbildningsradion är det väl bekant för riksdagen att en särskild utredare, numera statsrådet Lars Engqvist, har tittat närmare på bl.a. Utbildningsradions verksamhet. Det här är något som remissbehandlas och som regeringen kommer att återkomma med förslag om senare i höst. Det är det enda jag kan säga. Ryktesspridning sätter jag i detta skede inte några betyg på.
Fru talman! Det finns en del som säger att Utbildningsradion har skötts så dåligt de senaste åren, inte beroende på Lars Engqvists utredning, utan på att det finns många starka krafter som vill lägga ned Utbildningsradion. Nu var min enkla fråga: Tillmäter kulturministern dessa rykten om att UR skall läggas ned till årsskiftet och ersättas av Bonnier och Kunskaps-TV någon betydelse?
Fru talman! Att Utbildningsradion, som är ett public service-företag, skulle läggas ned till förmån för någon annan typ av kommersiell utbildningsverksamhet i mediaform är inte aktuellt.
Fru talman! Vårdens stora brister tänkte jag fråga sjukvårdsministern om. De har inte bara med bristen på resurser att göra, utan det handlar förstås också om att kunna använda goda idéer. En sådan god idé som snarare sparar pengar än kostar pengar är att få använda delar av försäkringskassans pengar i vården. Det är det vi brukar kalla för finansiell samordning. Den försöksverksamheten stoppades av socialdemokraterna för något år sedan. Det tilläts inte att den fick användas i resten av landet heller. Persson vid Landstingsförbundets kongress i Karlstad och fick frågor om detta. Han svarade följande: Vi har haft försöksverksamhet. Låt oss nu titta på den. Det låter ju klokt, förstås. Problemet är bara att det finns en försöksverksamhet som är utvärderad sedan 15 månader tillbaka av Socialstyrelsen och av Fru socialminister! Vad är det för fel på den utvärderingen?

Fru talman! Jag citerade statsministern från förra veckan där han uttryckte intresse för FINSAM och gärna ville se hur det hade fungerat. Uppenbarligen anser sig socialministern redan ha svaret på den punkten. Det var det jag misstänkte eftersom hon har stoppat de goda försöken. Man tycks tycka att påsen skall lösa alla problemen. Är det inte märkligt att så många inom vården och försäkringskassan har motsatt uppfattning än socialministern på den punkten?

Fru talman! Jag har länge trott att regeringen har missuppfattat den finansiella samordningen och att det är förklaringen till att den goda idén inte får tilllämpas i hela landet. Jag tycker mig ha fått belägg för det. Jag förmodar att socialministern har läst utvärderingen. Finansministern har för säkerhets skull fått den av oss så att han kan ta del av den. Enligt utvärderingen fanns det inte något överskott som man inte visste vad man skulle göra av och därför kunde satsa på vården. Idén var att det i dag kan finnas pengar som betalas ut till människor som väntar på vård i stället för att vårda dem. Det var den idén som FINSAM gällde. Låt oss hoppas att socialministern går hem och tar reda på vad försöken handlar om.

Fru talman! Jag har en fråga som jag tror lämpar sig bäst för finansministern. Barnfamiljer - 90-talets förlorare, säger tidningsrubrikerna i dag efter det att Konsumentverket i går presenterade en undersökning om hushållens ekonomiska utveckling under 90-talet. Ungefär en femtedel av hushållen tvingas varje månad till en mycket svår balansgång för att klara utgifterna. Man pekar på att det är framför allt barnfamiljerna med låg inkomst som drabbats av stora försämringar under många år och att klyftan mellan hushåll med respektive utan barn har vidgats dramatiskt under den senaste femårsperioden. Vad vill finansministern göra åt detta?
Fru talman! Låt oss se tillbaka på utvecklingen de senaste åren. Det är riktigt att barnfamiljerna har haft en mycket besvärlig period. Ett faktum är att deras disponibla inkomster - det framgår av Konsumentverkets undersökning - minskade framför allt under perioden 1992-1994 under den borgerliga regeringen. Det var då det stora tappet kom. Det var inte bara barnfamiljerna som förlorade. Det gällde nog i stort sett alla andra grupper också. För barnfamiljerna var smällen större än för andra. I den meningen har det skett orättvisa förändringar. Nu har utvecklingen vänt, och det går bättre för barnfamiljer och andra grupper. Vi har bidragit till detta, bl.a. genom att höja barnbidragen från årets början och genom att återinföra flerbarnstilläggen. Det är en viktig insats som påtagligt förbättrat barnfamiljernas standard. Denna förbättring har vi genomfört inte med lånade pengar utan med intjänade pengar, dvs. det är en stabil grund. Jag räknar med att under de kommande åren se en fortsatt förbättring både för barnfamiljer och för andra grupper.
Fru talman! Vi har fortfarande en stor skuld, så vi lever fortfarande på lånade pengar. Faktum kvarstår att det är barnfamiljerna som har varit de stora förlorarna under senare år under regeringar av olika kulörer. Nu finns inga ytterligare förslag, så vitt vi vet, i sikte från regeringens håll. Från kristdemokratiskt håll har vi presenterat en rad förslag som bl.a. handlar om sänkt inkomstskatt, införande av vårdnadsbidrag som skulle vara en hjälp för familjer med de minsta barnen, bättre regler för bostadsbidrag, barnbidrag anpassade till familjernas faktiska ekonomiska förutsättningar och en mer offensiv näringspolitik i vid bemärkelse. Har finansministern några förslag som kan utgöra ett positivt besked till de barnfamiljer som har svårt att få inkomster och utgifter att gå ihop?
Fru talman! Av den statsskuld som vi bär med oss som en tung kvarnsten runt halsen - och som funnits sedan Hedenhös - uppkom hälften under de tre år det var en borgerlig regering, dvs. 1991-1994. Räntorna på den statsskulden är fortfarande den största utgiftsposten i statens budget. Det är en tung börda. Men vi klarar detta utan att låna nya pengar. Vi betalar inte bara för de utgifter vi har till vettiga ändamål, vi betalar också räntorna på den gamla skulden utan att låna upp mera pengar. I den meningen har det skett en avgörande förändring. I takt med att ekonomin och de offentliga finanserna förbättras kan vi göra förbättringar. Vi har satt in ökade insatser för barnfamiljerna genom höjda barnbidrag och flerbarnstilläggen. Ännu viktigare är att fler människor får jobb, arbetslösheten minskar. Det är till stor hjälp, inte minst för barnfamiljerna, att ta sig ur arbetslöshetsträsket. Det är en sund och stark ekonomi som skapar utrymme för ökad standard för svenska befolkningen, inklusive barnfamiljerna. Det är den vägen vi skall gå - inte genom att låna oss fram.

Fru talman! Eftersom det är fråga om ett tioårigt avtal kommer vi naturligtvis att förbereda omförhandlingarna i god tid. Alla de som är berörda, IBAB osv., kommer att i god tid få förhandlingsunderlag. Det vore alldeles fel av mig, fru talman, att i dag säga något om hur vi planerar den förhandlingen. Regeringen och riksdagen har godkänt att det skall finnas medel för att hålla Inlandsbanan i gång vad gäller upprustning och underhåll. Det är den första förutsättningen för att trafiken skall kunna fortsätta där.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att banan har underhållits. IBAB har lyckats. Banan har aldrig varit i så gott skick som i dag. Dessutom har godstransporterna fördubblats - upp till 200 %. Det skapar förutsättningar för att klara kombinationstrafik med personbefordran. Jag tycker att det bra att man förbereder denna fråga. Det är viktigt att den här dubbla möjligheten vägs in. Det är inlandets människor och även turismen som kommer att gynnas av detta. Inlandet behöver i det fallet utvecklas på hela den här fronten.
Fru talman! Det här är en fråga till socialminister I Sverige finns ungefär 7 500 personer med svåra funktionshinder som är i behov av assistans. Ersättningen för personlig assistans går ut i enlighet med en schablon. Men den visar sig medföra en hel del nackdelar för de berörda brukarna. De blir granskade i detalj på ett mycket integritetskränkande sätt. Deras behov av assistanstimmar ifrågasätts. De behandlas olika i olika försäkringskassor och också av olika tjänstemän inom en och samma kassa. Utredningarna blir långdragna, och det blir besvärshänvisningar ibland. Det finns brukare som upplever att försäkringskassan så att säga tar makten över brukaren. I lagen var meningen precis tvärtom: Det var brukarna som själva skulle bestämma hur de ville ha det. Jag antar att Socialdepartementet får likartade frågor. Finns det några tankar på förbättringar av systemet?

Fru talman! Schablonsystemet var tänkt att spara tid, med det har visat sig vara väldigt tidsödande. Det skulle kunna tänkas att man helt enkelt söker i enlighet med en upplagd budget för ett år. Då inbegriper man också utbildningspengar för brukare och assistenter. Det visar sig att det finns ett stort sådant behov. Sedan har man en revision efter årets slut och kanske t.o.m. lämnar tillbaka oförbrukade medel. Kan man tänka sig att lämna schablonsystemet helt och hållet?

Fru talman! Min fråga är också till socialministern. Det är en liten men dock viktig och betydelsefull verksamhet som jag vill ställa en fråga om. Det gäller organisationen Amningshjälpen. Nyblivna mammor får gå hem allt tidigare från sjukhusen. Vi vet att amning är väldigt viktig för att minska allergirisken för småbarnen. Organisationen får stöd från Folkhälsoinstitutet men har nu fått en avisering om att se om sitt hus och är orolig för att den inte får något bidrag för 1999. Är socialministern beredd att ge Folkhälsoinstitutet en fingervisning om att även den här lilla organisationen behöver ett stöd i fortsättningen?

Fru talman! Jag är tacksam för svaret. Det var roligt att höra att socialministern gör vad hon kan.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

Fru talman! Jag har en fråga till Margot Wallström. Efter snart fyra år har så regeringen kommit med ett förslag till en ny bostadspolitik. Det inleds med en väldigt vacker och välformulerad portalparagraf. Den har inte regeringen hittat på själv. Den kommer från den bostadspolitiska utredningen, där sex partier var överens om hur det skulle se ut. Däremot har regeringen gjort ett tillägg. Det står nämligen att bostaden är en social rättighet. När jag läser propositionen kan jag inte se några förändringar vare sig i socialtjänstlag eller i kommunernas rättigheter och skyldigheter eller annat som skulle påvisa att man kan leva upp till formuleringen i portalparagrafen. Jag undrar om Margot Wallström kan visa på något sätt att leva upp till den.

Fru talman! Tillägget i portalparagrafen kunde man från socialdemokratiskt håll i bostadsutskottet inte heller förklara, så det vore bra om regeringen kunde tala om på vilket sätt man skall leva upp till den. 10 000 människor är hemlösa i dag. 120 000 ungdomar vill inget hellre än att få en egen bostad eller ett eget hem. När detta prövas i domstol visar det sig att man inte får behålla sin bostad. Man blir hänvisad till föräldrar. Är det meningen att man vid 25 års ålder inte skall ha rätt till ett eget boende? Skriver man in saker i portalparagrafen måste man faktiskt försöka leva upp till dem också. Då måste man påvisa det på något sätt. Annars har det inget värde.

Fru talman! Grundidén när det gäller integrationspolitik är precis den som Marianne Andersson är ute efter, nämligen att vi bara kan lyckas med integrationen om var och en får makt över sin egen tillvaro - får ett arbete, får en utbildning, kan planera för sin egen framtid. Frågan är hur vi kommer dit. Den politik som nu presenteras bygger på att vi för det första skall erbjuda ett språk genom att ge alla möjlighet att lära sig svenska. För det andra skall vi erbjuda en utbildning så att man får kompetens för en yrkeskarriär. För det tredje skall vi systematiskt arbeta för att alla skall få ett jobb så att man kan hitta sin egen försörjning. Men allt detta bygger på att var och en skall ha möjlighet att delta i samhällslivet och arbetslivet. Vi tänker oss en framtid där alla som bor och verkar i Sverige - oavsett etnisk bakgrund, oavsett var man kommer ifrån - skall ha samma möjligheter. Vi tror att man måste arbeta på flera sätt för att bryta ned de hinder som finns. Vi behöver en ny lagstiftning där samhället agerar hårdare när det gäller diskriminering. Vi behöver samverkan med olika myndigheter för att erbjuda utbildning och bättre möjligheter på arbetsmarknaden.

Fru talman! I de områden som nu har fått särskilt stöd och som har kallats för nationella exempel eller nationella utvecklingsområden har det utvecklats idéer som handlar om större mått av självförvaltning, större mått av direkt engagemang från hyresgästerna i bostadsområdena och större möjligheter att påverka den egna miljön. Jag tror att det krävs en kombination av samhälleligt stöd, skärpt lagstiftning, bättre samverkan med olika offentliga myndigheter och ett erbjudande till människor att faktiskt ta makten över sin egen situation, att få större möjlighet att påverka bostadsområdena och större möjlighet att utöva inflytande i de egna skolorna. Det som Marianne Andersson är ute efter är faktiskt på väg. Det är det som de nationella exemplen tar fasta på. När vi har fått ett antal sådana exempel och utvärderat dem tror jag att vi hittar bättre vägar för att nå integration.
Fru talman! Jag har i dagspressen sett annonser föreställande statsminister Göran Persson och socialminister Margot Wallström där man bl.a. ställer frågan: Tror du vården blir bättre om skatterna sänks? Jag tror att jag kan bidra till att besvara den frågan med att säga: Ja, det tror jag och det vet vi, för så skedde under den borgerliga perioden 1991-94. Jag vill inte påstå att vi avskaffade alla köer, men vi kortade de köer för tolv diagnoser som ändå förekom. Det var en bättre hjälp än ingen hjälp alls för dem som stod och led i köerna. Sällan såg vi också de chockbilder, med samma frenesi och regelbundenhet i pressen, som vi nu kan se från vårdens olika områden. Därför skulle jag, fru talman, vilja svänga på frågan till Margot Wallström: Har vården bevisligen blivit bättre av att skatterna har höjts under 1994-98 - inte med 3 miljarder som dåvarande statsministern Ingvar Carlsson lovade i valrörelsen 1994 utan med mellan 60 och 70 miljarder?

Fru talman! Jag håller med: Någon måtta får det väl ändå vara, socialministern. Socialministern har själv avvisat vårdgarantin med motiveringen att medicinens snabba framsteg och de nya behandlingsmetoder som utvecklas gör att det ofrånkomligen uppstår köer och att ingen därför kan eller bör lämna ut garantier om vård. Vi gjorde ändå det, och vi lyckades genomföra den garantin - i huvudsak. Det handlade alltså om att människor som stod och led i köerna fick vård inom rimlig tid, antingen i eget eller annat landstingsområde. Nu frågar jag: Om man nu ändå skall spara och sanera statsbudgeten, Margot Wallström, kan man då inte tänka sig - om man liksom Margot Wallström tillhör det socialdemokratiska partiet, som värnar om särskilt svaga och utsatta - att se till att skydda dem som verkligen är svaga och utsatta? Dit hör gamla och sjuka människor.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till konsumentminister Lars Engqvist. De senaste dagarna har avgifterna i finanssystemet diskuterats, bl.a. när det gäller banker. Jag skulle gärna vilja höra vad regeringen avser att göra för att man inte skall fortsätta att finansiera sin verksamhet på ett sådant sätt att konsumenterna får stora utgifter för transfereringssystemen och de olika sparformerna.
Fru talman! Som konsumentminister har jag ansvar för en liten del av den här problematiken, nämligen frågan om informationen till konsumenterna. Vid ett möte, som jag tog initiativ till, diskuterades hur man kan garanteras en bättre information så att konsumenterna kan få en överblick av de avgiftssystem som finns. I vilken mån bankerna skall fördela sina kostnader på avgifter eller på annat sätt är inte konsumentministerns bord men väl finansministerns.
Fru talman! Som tillägg till vad Lars Engqvist sade vill jag nämna att jag i ett frågesvar för ett par dagar sedan har meddelat att jag inom kort kommer att tillkalla en utredare som skall se över bankernas avgifter närmare, hur man tar ut kostnaderna för de tjänster man utför. Det finns en EU-studie på det här området. Den är inte i alla delar helt rättvisande. Därför tycker jag att det är bra om vi kan få en svensk undersökning som går igenom det här ordentligt. Min grundsyn här, lika väl som tidigare när det gällde fondavgifter, är att med bättre information och större genomskinlighet är det svårare att ta ut oskäliga avgifter. Jag hoppas alltså att vi även på det här området kan få till stånd förenklingar och en bättre information till bankkunderna.

Fru talman! Statsrådet talade om att försöka begränsa tillgången på narkotika och om illegal odling. Det får mig att vilja ta upp en fråga som jag har funderat på ganska länge. Det finns ju inom FN en särskild organisation, UNDCP med säte i Wien, som bevakar drogfrågor. Svenskt stöd utgår till den här organisationen med ganska mycket pengar varje budgetår. Sverige har sedan lång tid tillbaka haft en hög profil inom FN på narkotikaområdet. Vi är ett av tre länder som tillsammans har bidragit med över hälften av de medel som utgått till UNDCP:s basbudget. Afghanistan, som jag närmare vill beröra, beräknas vara den näst största producenten av opiumvallmo i världen. Beräkningar visar att produktionen ökat med hela 25 %. Dessutom visar aktuella uppgifter att 96 % av opiumproduktionen återfinns i de delar som kontrolleras av de talibanska grupperna. De talibanska myndigheterna har uttalat sig mot odling av opiumvallmo, men ändå har man ökat odlingen just där. Nu har FN sagt att man skall samarbeta med talibanerna - som alltså håller på att öka sin opiumodling - genom att ge dem ekonomiska möjligheter att minska sin produktion. Jag tror inte att det här är möjligt; alltså att samarbeta med talibanregimen på det här sättet och i den här frågan. De har inte den trovärdigheten. Mot den bakgrund som vi har hört statsrådet här informera oss om skulle jag vilja fråga om det här är lämpligt eller om det tvärtom inte är något som motverkar vårt syfte att begränsa narkotikatillgången i världen.

Fru talman! Att jag tar upp detta är mot bakgrund av att jag tycker att det arbete som vi har fått redovisat för oss här i dag är så viktigt, att det är så värdefullt. Då är det också viktigt att det man gör blir rätt. Jag tror inte att metoden att ge människor som odlar betalt för att odla en annan gröda behöver vara fel i en annan situation. Men i den här situationen i Afghanistan skulle jag snarare vilja använda ett dialektord. Det är ett "stollastycke" att tro att man kan uppnå något positivt med det här. I stället kommer man att förstärka krigskassan där nere. Det är min bestämda bedömning efter att också ha varit på plats för att fundera över de här frågorna. Jag tycker att man måste komma rätt här. Man får inte använda FN:s resurser på ett felaktigt sätt i en sådan här oerhört viktig fråga. Det är viktigt att vi kommer rätt från början.

Fru talman! Vi är ju ense om narkotikapolitiken i den här kammaren. Det är därför vi sju partier i betänkandet också har gjort ett tillkännagivande till regeringen. Det är inte menat som kritik mot regeringen utan i det här fallet som ett stöd i det internationella samarbetet - inte minst inom EU. Det är viktigt att det här förs ut internationellt. Jag tycker att den redovisning som vi har fått, och att det finns ett informationsmaterial också, är mycket bra. Det finns ju narkotikaliberaler som på olika sätt försöker att beskriva den svenska situationen som att vi hade misslyckats med narkotikapolitiken. Man använder vår mycket goda statistik som ett slagträ. Att vi har bättre statistik än många andra länder vänds då emot oss. Man skildrar det som att det här ligger missbrukare döda i travar på gatorna osv. Min fråga gäller huruvida regeringen också har lagt upp en strategi för hur man skall kunna bemöta de här påhoppen som kommer i nederländsk press och i olika andra länders press. Jag tror att det är viktigt att vi med artiklar, alltså med bemötanden, hela tiden slår tillbaka. Annars kommer de med murbräckor in i olika sammanhang.

Fru talman! Det tycker jag är utmärkt. Det vore väl bra om vi på något sätt fick en sammanställning av de här aktiviteterna. Det är bra också för oss i de olika partierna när vi möter de här knarkliberalerna att kunna föra vidare det här och säga: Så här gör vi, vi är helt överens och vi tänker inte backa i fråga om den politik som vi är överens om i den här kammaren.

Fru talman! Det tackar jag för. Jag har egentligen fått svar på det här med vilken inställning man hade i EU eftersom socialministern nämnde att man har diskuterat frågorna inför FN-konferensen. Jag har fått svar på mina frågor, och jag är väldigt glad för de svar som socialministern har givit.

Fru talman! Jag tycker att det är mycket positivt, viktigt och bra att Narkotikakommissionen skall tillsättas, eftersom vi har svårt att få grepp om situationen och hur utvecklingen går. I det sammanhanget skulle jag vilja fråga: Kommer kommissionen också att titta på hur narkotikaflödet in till Sverige nu påverkas av öppnare gränser? Vi har skrivit på Schengenavtalet som också leder till en sämre kontroll av människor som passerar över gränserna inom EU-området. Eftersom många länder har en mycket liberalare inställning till just hasch, marijuana, osv. undrar vi som har varit kritiska till detta hur det kommer att påverka Sveriges marknad. Kommer man att ta upp denna fråga i kommissionen?

Fru talman! Det låter mycket bra. Det tycker jag också är en viktig problematik. En annan fråga gäller den statistik som vi i Sverige har över narkotikabruket. Jag tycker också att det är viktigt att vi visar vad vi räknar in i den statistiken. Vår statistik är ju inte jämförbar med andra länders statistik. När andra länder tittar på vår statistik tycker de att vi lyckas dåligt. Det beror på att vi räknar in allt narkotikabruk i vår statistik. Andra länder räknar ofta bara in den tunga narkotikan, t.ex. heroinet. Kommer detta att åskådliggöras ordentligt inför FN-mötet? Jag tror att det är en viktig punkt, så att andra länder inte missförstår vår narkotikapolitik.

Fru talman! Vid en narkotikakonferens i Hassela för några veckor sedan uttalande K. A. Westerberg att ord är billigt, handling är dyrt just när det gäller narkotikafrågor. Därför blir min fråga till socialministern: Vilka resurser kommer regeringen att tillföra? Det är ju handlingen som är dyr, och det behövs resurser. Jag har ytterligare en fråga. Kommer samtliga politiska partier att få vara med i den här Narkotikakommissionen, i referensgruppen?

Fru talman! Jag tycker att det låter bra, eftersom jag faktiskt känner en stark oro för hur det ser ut på narkotikafronten. Det kommer många signaler om att det finns många unga som har nyetablerat sig. Vid den här narkotikakonferensen fick jag också information från polisen om att man har många som man skulle vilja ge vård enligt LVM. Men man vet att den egna kommunen inte har råd med det. Det finns alltså mycket att oroa sig över. Därför tycker jag att det är bra att socialministern säger att det kanske kommer att tillföras extra resurser.

Fru talman! Frågan om vilka som skall vara legitimerade och vilka som inte skall vara det har återkommit ständigt och jämt. Det finns en önskan hos många yrkesgrupper att få kalla sig legitimerade. Regeringen har nu kommit med ett lagförslag för yrkesverksamma på hälso och sjukvårdens område som moderniserar förhållandena genom att man samordnar fem lagar, vilket också avdramatiserar just legitimationen något, dels genom att föreslå att fyra nya yrkesgrupper blir legitimerade, dels genom att införa begreppet skyddad yrkestitel för audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingenjörer. Trots det gissar jag, fru talman, att frågan om legitimation säkert fortsätter att dyka upp titt och tätt och då utökad med nya grupper som vill få skyddad yrkestitel. Det är dock enligt min mening bra att det föreligger ett förslag som kan tjäna som underlag för ställningstagande i dessa frågor. Hastigt påkomna problem som ju alltid kan dyka upp får man lösa efter hand. Men utskottets betänkande bör ge litet stadga till bedömningarna. Vi moderater delar alltså regeringens bedömning utom i ett par avseenden som jag här tänker kommentera. Fru talman! Enligt min mening finns det inte några som helst skäl att avvakta med journalföringsplikt för de fyra yrkesgrupper som nu får skyddad yrkestitel. Hälso och sjukvården har genomgått en stark expansion och strukturförändring under de senaste åren. Det finns ett behov av att de som arbetar patientnära, dvs. Mycket av hälso och sjukvården kommer framgent att bedrivas utanför sjukhusen, och det ökar behovet av god dokumentation. Därför anser jag att det är väsentligt att alla yrkesgrupper som är verksamma inom hälso och sjukvården och arbetar självständigt och nära patienter och som är legitimerade eller får skyddad yrkestitel skall ha samma skyldighet att föra journal över patienter. Det är en trygghetsfråga, en kvalitetsfråga och en viktig signal till de nya yrkesgrupperna att de har samma ansvar som andra äldre yrkesgrupper har när det gäller att värna patientsäkerheten. Vi moderater föreslår därför att audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingenjörer skall ha journalföringsplikt. Fru talman! Vi ställer oss positiva till förslaget om interimistisk återkallelse av legitimation för de ytterlighetsfall som det är fråga om men vi vill understryka att huvudprincipen i ärenden om återkallelse av legitimation måste vara att handläggningen sker så skyndsamt att någon förlängning av ett eventuellt interimistiskt beslut inte skall vara aktuell. Emellanåt kan naturligtvis utredningsarbetet av diverse legitima skäl dra ut på tiden. Som framhålls i en folkpartimotion kräver en för den enskilde så genomgripande åtgärd som en interimistisk återkallelse av legitimationen att myndigheterna handlar med skyndsamhet, bl.a. för att minska de oundvikliga skador som uppstår för den enskilde. Tyvärr har inte skadeståndsersättningsproblematiken behandlats särskilt tillfredsställande av vare sig regeringen eller utskottet. Det är viktigt att slå fast att en utdragen handläggning av den legitimerades motpart eller av HSAN inte kan utgöra "särskilda skäl" för att förlänga ett interimistiskt beslut om återkallelse av legitimation. Fru talman! Någon bestämmelse om strikt skadeståndsansvar för det allmänna föreslås inte i de fall en interimistisk åtgärd inte leder till slutlig återkallelse av legitimation. Behörighetsutredningens förslag, att den legitimerade skall ha rätt till ersättning för s.k. ren förmögenhetsskada som tillfogats denne på grund av ett interimistiskt beslut om återkallelse av legitimation, vilken sedan inte slutligt återkallas, bör enligt min mening genomföras. Ett beslut om interimistiskt återkallande medför i praktiken att det blir svårt, för att inte säga omöjligt, för den berörde att återuppta sin yrkesverksamhet, även om legitimationen inte slutligt återkallas. Naturligtvis skall ersättningen kunna vägras eller sättas ned om den legitimerade har försvårat utredningen eller om det av någon annan anledning skulle vara oskäligt att ersättning lämnas. Man måste ändå när man gör sådana här saker se till den enskildes möjligheter att verka i fortsättningen - dvs. att han inte ekonomiskt ställs helt utan sådana möjligheter. Fru talman! Jag nöjer mig med dessa kommentarer. Förslaget är i stort sett bra. Vi står bakom våra reservationer men jag yrkar bifall endast till reservation nr 3 under mom. 6.

Fru talman! Sverige har en lång tradition när det gäller att värna om kompetensen hos personer som arbetar inom hälso och sjukvården; detta för att patienter inte skall utsättas för ineffektiv eller skadlig behandling. Det började 1663 med att en handfull Stockholmsläkare bildade föregångaren till dagens socialstyrelse, Collegium medicorum. Precis som i dag var det då noga med kontrollen och tillsynen av medicinalväsendets olika delar. Då gällde det mest att hålla efter läkarna och apotekarna. Sedan har ju ansvaret vidgats till att omfatta yrkesgrupp efter yrkesgrupp inom det här området. Historien leder alltså fram till det betänkande som vi i dag diskuterar. I huvudsak ställer vi i Folkpartiet oss bakom de förslag som framförs i propositionen. Vi ser med tillfredsställelse att det i propositionen föreslås en viss reglering av en del utbildningar. På ett par punkter är vi dock inte riktigt nöjda. Först och främst gäller det sjukhusfysikerna. Vi anser att deras utbildning och ansvarsförhållanden inom vården är så lika sjukhusingenjörernas att båda grupperna måste omfattas av legitimationskraven. De biomedicinska analytikerna tycker vi också skall omfattas av legitimationsrätten. Deras kompetens är ju av största betydelse för att patienterna skall få rätt behandling. En felaktig bedömning från de biomedicinska analytikernas sida kan få katastrofala följder för patienterna. Kvacksalverilagen är en gammal historia. Redan i början av 80-talet tyckte Socialstyrelsen att det var dags för en översyn av den lag som tillkom 1960. Uppenbarligen får vi leva med den ett tag till. Vad som här läggs till rör utprovning och tillhandahållande av kontaktlinser. Vi i Folkpartiet tycker att lagen är förlegad. Behandlingen av personer med psykiska problem t.ex. tas inte upp. Vi har inte något specifikt yrkande om en översyn. I stället återkommer vi i höst beträffande den delen - vare sig vi då är i regeringsställning eller det sker under den allmänna motionstiden. Vi har en reservation som gäller behandlingen av barn. Vi, i likhet med barnläkarna och en rad andra remissinstanser, anser att åldersgränsen bör vara femton år, inte åtta år. Det skäl för åttaårsgränsen som ges är att barn över åtta år har regelbunden tillgång till skolhälsovård. Men med tanke på de nedskärningar som har skett inom skolhälsovården, inte minst när det gäller psykologerna, är detta inte skäl nog, tycker vi, för att avvisa den utredning som föregick det här förslaget. Sedan vill jag säga några ord om ärendena beträffande Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Vi tycker att preskriptionstiden är för kort. Det finns ju exempel på att felbehandlingar upptäcks ganska lång tid efter det att det hela har skett. Vi har här exemplifierat med en person som opererats för blindtarmsinflammation. Flera år efteråt fann man att kvarstående besvär från buken berodde på en kvarglömd duk. Vi anser att preskriptionstiden skall börja löpa från den dag då man upptäcker ett sådant här misstag. Vidare menar vi att HSAN behöver ha ett utökat sekretesskydd eftersom anställda på grund av arbetets karaktär av och till utsätts för hot och trakasserier. Vi tycker också att muntlig förhandling borde kunna förekomma i svårbedömda fall. Slutligen gäller det detta med interimistisk återkallelse av legitimation. Leif Carlson har redan berört den frågan. Vi är positiva till en sådan åtgärd men handläggningen måste ske skyndsamt och skadeståndsansvar införas. Det här är ju katastrofalt för den yrkesutövare som blir felaktigt misstänkt och dömd på förhand. Hela verksamheten kan ju då gå över styr. Jag yrkar bifall till reservation 1 under mom. 2 men vi i Folkpartiet står givetvis också bakom övriga reservationer. Tiden har gått väldigt fort i dag. Klockan är alltså mycket. Därför tycker jag att det är angeläget att vi försöker spara så mycket tid vi kan åt kammaren.
Fru talman! När det gäller fördelarna med en legitimation så beskrivs de på ett bra sätt i propositionen. Legitimationens främsta ändamål är att ge allmänheten och myndigheter upplysning om yrkesutövarens kompetens och lämplighet att utöva det yrke som legitimationen avser. En legitimation ger också samhället möjlighet att på ett märkbart sätt reagera med en indragning av legitimationen när yrkesutövare allvarligt missköter sig. Tyvärr talar regeringen i propositionen också om att kretsen legitimerade inte bör göras alltför vid. Eftersom det finns yrkesgrupper som anser att de uppfyller de krav som ställs för att erhålla legitimation, och som även de lyfter fram legitimationen som ett sätt att tillgodose patientens krav på säkerhet, anser jag att regeringen bör återkomma med ett förslag om vilka ytterligare som skall kunna erhålla legitimation. Regeringen bör då inte ta hänsyn till antalet yrkesgrupper, eftersom det inte finns några skäl att medvetet begränsa just antalet. Kvalitet och patientsäkerhet måste vara ledstjärnorna. När det gäller skyddad yrkestitel säger regeringen bl.a.: "Regeringen kan inte se att det finns berättigade skäl för någon att få kalla sig t.ex. sjukgymnast eller sjuksköterska utan att ha legitimation för yrket." Det tankesättet måste, som jag ser det, gälla fler yrkesgrupper än de som regeringen föreslår skall få skyddade yrkestitlar. Vi föreslår därför att regeringen även här skall återkomma med ett nytt förslag där man ger fler yrkesgrupper en möjlighet att skydda sina yrkestitlar. Regeringen bör i ett nytt ställningstagande använda sig av samma resonemang som när det gäller sjukgymnaster och sjuksköterskor. En skyddad yrkestitel ger patienten/kunden bättre möjlighet att välja en kompetent yrkesutövare. Fru talman! Till det här betänkandet har vi en reservation som berör området alternativmedicin. Intresset för alternativmedicin är i dag stort, och många väljer i dag det alternativet i stället för smärtstillande mediciner. Jag tänker då främst på rygg och muskelbesvär. I utskottets bedömning sägs det bl.a.: "Kunskaper inom alternativmedicin behövs enligt utskottet både för att kunna bedöma effekter och vinster och för att utröna eventuella skador och biverkningar." Jag delar den uppfattningen, och det är därför som vi vill ha forskning på det här området. Vi tycker att det är viktigt att vårdpersonal har goda kunskaper om alternativmedicin och att de som utövar alternativmedicin är registrerade och kan bli kontrollerade. Det är viktigt med tanke på patienternas säkerhet, och det är ett önskemål från många utövare av alternativmedicin. Vi anser att Socialstyrelsen skall ha ansvaret för ett sådant register och kontrollverksamhet. Vi anser också att den som är registrerad skall vara skyldig att hålla en kundförteckning, föra journalanteckningar, inneha ett fullgott försäkringsskydd samt rapportera skador och biverkningar till Socialstyrelsen. Fru talman! Vi anser att alternativmedicinen är en viktig del av vården, och där det är möjligt väljer många det alternativet före pillerätandet. Det är därför viktigt att det finns en registrering och en kontrollverksamhet. Jag yrkar bifall till reservation 5 och står givetvis bakom mina övriga reservationer.

Fru talman! I detta betänkande föreslås riksdagen godkänna att fem lagar med några tillägg samordnas till en ny lag om yrkesverksamhet på hälso och sjukvårdens område. Flera utredningar, bl.a. initierade av socialutskottet, har föregått propositionen. Fyra nya yrkesgrupper föreslås, som sagt var, omfattas av legitimation: apotekare, receptarier, arbetsterapeuter och sjukhusfysiker. Patientsäkerheten bör, som också har sagts, vara ett överordnat kriterium när det gäller att bedöma om ett yrke skall omfattas av legitimation. Yrkesrollens innehåll, utbildningsnivån och internationella förhållanden är andra kriterier som vägs in. Det beskrivs noga i propositionen. Benämningen legitimation skall framför allt inte ses som en hedersbenämning eller ett konkurrensmedel. Legitimationen kan dras in för att värna patientens säkerhet. Att mista legitimationen innebär yrkesförbud och är en mycket allvarlig sanktion för den enskilde yrkesutövaren. Därav följer att kretsen inte bör göras för vid om det skall vara meningsfullt. Legitimationen blir som huvudlinje kopplad till ett skydd för yrkestiteln. Det finns några grupper av yrkesutövare som inte fullt upp svarar mot kraven för legitimation men där det ändå finns ett behov av reglering för att stärka patientsäkerheten. Det gäller audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingenjörer. De föreslås nu omfattas av att deras yrkestitel skyddas - det knyts till ett visst examens eller kompetensbevis. Därmed kommer de att räknas som hälso och sjukvårdspersonal och att stå under samhällets tillsyn. De kan bli föremål för disciplinära åtgärder. De får skyldighet att teckna patientförsäkring och omfattas av skyldighet att göra lex Maria-anmälningar. Övergångsregler kommer att finnas. Det har också förts en diskussion om skyldighet att föra patientjournal. Varken utredningen eller regeringen har funnit att det i nuläget finns tillräckliga skäl för att alla grupperna med skyddad yrkestitel skall omfattas av journalföringsplikt. Utskottsmajoriteten instämmer i den bedömningen. Utvecklingen får sedan följas, och i propositionen anges att om framtiden skulle utvisa att någon eller några yrkesgrupper bör åläggas en skyldighet att föra journal får frågan övervägas på nytt. Fru talman! Riksdagen har tidigare beslutat om legitimation av kiropraktorer med viss utländsk utbildning. Numera finns en svensk skola, och regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, bemyndigas att meddela föreskrifter om vilken utbildning och praktisk tjänstgöring som skall krävas för legitimation där. Därmed hoppas jag att vi får en enhetlig kår, oavsett svensk eller utländsk utbildning. Vidare föreslås att även andra yrkesutövare än läkare med specialistkompetens skall, under viss förutsättning, kunna utses till verksamhetschef vid enheter där det bedrivs psykiatrisk tvångsvård. Fru talman! Jag skall säga något om Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd. Den absoluta preskriptionstiden utökas från fem till tio år. Det är en välkommen förändring, efter att ärenden fått avskrivas på grund av att absolut preskription inträtt. Det ger inte en acceptabel rättssäkerhetsnivå eller förståelse för systemet. Det finns även motioner med önskemål om förlängning av den preskriptionstid som avser underrättelse om anmälan, som nu är två år. Här får man noga väga in möjligheterna att utreda och storleken av de insatser som behövs för att utreda sedan en längre tid förflutit. Sanktionen erinran eller varning bör komma i nära anslutning till det som skett för att kunna tjäna som rättelse för det fortsatta arbetet. Den nuvarande tvåårstiden får anses som en rimlig avvägning för både patientens och personalens rättssäkerhet. I övrigt vill jag gärna tala om att muntlig förhandling förekommer i Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd vid vissa tillfällen, och jag tror att det är en bra ordning som råder. Det föreslås att en treårig prövotid skall kunna föreskrivas för legitimerad personal på förslag av Socialstyrelsen, JO, JK eller efter ansökan av den som saken gäller. Personen skall under prövotiden stå under speciell uppsikt av Socialstyrelsen. Det är ett bra komplement för att hävda patientsäkerheten. En legitimation skall också kunna dras interimistiskt i sex månader vid grov oskicklighet eller uppenbar olämplighet. Det har tillkommit därför att det nu kan ta lång tid innan en sådan yrkesutövare slutligen mister sin legitimation. Stor skada kan åsamkas patienter eller samhället dessförinnan. Det öppnas också en möjlighet till förlängning av beslutet med sex månader om det finns särskilda skäl. Förlängningen skall prövas noga innan den första sexmånadersperioden går ut, och rättssäkerheten för yrkesutövaren måste upprätthållas. Det står klart uttalat att skyndsam handläggning är av stor vikt, och orsaken till förlängningen får inte vara att myndigheten själv dragit ut på tiden med sitt slutliga ställningstagande. Om behov uppkommer av skadeståndsansvar därför att den interimistiska återkallelsen inte lett till återkallelse av legitimation finns skadeståndslagens bestämmelser om det allmännas skadeståndsansvar för fel och försummelse vid myndighetsutövning, och det menar utskottsmajoriteten är tillräckligt. Fru talman! Det finns vissa frågor inom det psykologiska verksamhetsområdet som kvarstår, bl.a. när det gäller effektiv tillsyn och åtgärder för att minska risker då psykologisk och psykoterapeutisk verksamhet utövas av personer som saknar reglerad kompetens på området. Utskottet ger regeringen till känna behovet av att ytterligare belysa och redovisa detta område, och det borde väl tillfredsställa Barbro Westerholm. I vissa motioner som föranleder detta beskrivs lekarbete som ett exempel på kvacksalveri. Det är en felaktig beskrivning. Jag har erfarit att lekarbete är en pedagogisk metod som utförs av välutbildade lärare. Fru talman! Den gamla s.k. kvacksalverilagen är en av de lagar som nu sammanförs till den här nya lagen. Bestämmelserna omfattar dem som inte är att betrakta som hälso och sjukvårdspersonal. Utgångspunkten för lagen är respekten är den enskildes frihet att välja vårdgivare och behandlingsmetod. Även om det är svårt att värdera alla förekommande metoder och terapier finns det skäl att värna patientens säkerhet. Det blir som tidigare förbjudet att behandla vissa sjukdomar och tillstånd och att behandla eller undersöka under allmän eller lokal bedövning eller under hypnos. Den regel som säger att man inte får behandla barn under åtta år har diskuterats mycket. Den tidigare alternativmedicinkommittén föreslog en treårsgräns under förutsättning att barnet samtidigt stod under behandling hos läkare. Den nya behörighetskommittén föreslog en höjd åldersgräns till 15 år. I båda förslagen hade man utgått från vikten av att skydda barnet. Båda förslagen blev hårt och hett kritiserade. Det är som utskottsmajoriteten ser det en god avvägning att behålla den nuvarande åttaårsgränsen. Den är beprövad, och den lagstiftning som i övrigt finns ger möjlighet att bevaka barnens säkerhet. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 22 och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Det är naturligtvis en bedömningsfråga hur man skall se på journalföringsplikten. Regeringen och utskottsmajoriteten har valt sättet: Vi får se tiden an och så inför vi en sådan plikt om det behövs. Det kan man ha en viss förståelse för, men det sinkar tempot något. Dessa grupper arbetar i huvudsak med patienterna och de arbetar självständigt. Det skulle stärka främst patientsäkerheten om det fanns en journalföringsplikt. Även om det är olika hur mycket man arbetar med patienterna förekommer det patientarbete i alla fyra grupperna. Därför vore det väsentligt för vården och för de nya grupperna att veta att det finns krav på journalföring. Jag tycker att det borde införas ett sådant krav med en gång. Ingrid Andersson har mycket tydligt påvisat hur allvarligt det är med indragning av läkarlegitimationen, att det är ett yrkesförbud. Av det skälet bör man se litet mer allvarligt på detta med skadeståndet. Inget system är perfekt. Man kommer att göra fel inom rättsväsendet och man kommer att göra interimistiska indragningar som senare visar sig vara felaktiga. Då står den drabbade utan möjlighet att försörja sig. Har man råkat ut för detta och för all publicitet som det medför kan man inte t.ex. som privatpraktiserande få i gång sin verksamhet igen. Därför bör man införa ett strikt skadeståndsansvar vid ren förmögenhetsskada, som är det som slår oerhört hårt mot den enskilde.
Fru talman! Jag lyssnar gärna på Leif Carlson när han framför sina argument för att de grupper som faller under de nya skyddade yrkestitlarna skall föra journaler. Men det har inte framkommit särskilt mycket som säger att det är detta som är det som är det avgörande. Skyddad yrkestitel för ju ändå med sig flera kriterier som ökar patientens säkerhet. Dessa fyra grupper är också sinsemellan ganska olika, och jag tror att det krävs litet olika bedömning. Regeringen har sagt att man tycker att det vore synd att i öppningsläget göra olika regler för de olika grupperna. Jag tycker därför att man mycket väl kan se tiden an. Det har inte framkommit någonting som direkt talar för att man nu skall införa regler, och jag tycker att man inte heller skall införa regler i onödan på hälsooch sjukvårdsområdet, som ju ändå är oerhört reglerat ändå. Det skulle ändå föra med sig en del andra saker som man skulle behöva se på. Den interimistiska indragningen och skadeståndet är ändå detta någonting som skall användas i ytterlighetsfall. Jag har svårt att tänka mig att risken är stor för att man skulle tillämpa det i onödan. Men självfallet kan det ske. Då tycker jag att det regel som finns räcker. Det är så det fungerar på alla andra områden. Att vi skulle införa en ny regel på just hälso och sjukvårdsområdet finner jag inte vara riktigt.
Fru talman! Detta är ju inte en av de största vårdfrågorna där skiljaktigheten mellan oss går. Det är fråga om olika bedömning. Jag tror att vården skulle tjäna på att man införde en journalföringsplikt för de nya grupperna. Jag tror att också de nya grupperna skulle tjäna på det. Det ger en klar indikation på vikten av att man dokumenterar vad man gör, att man har det klart för sig och att man hela tiden kan visa vad som är gjort. Jag tror att detta skulle vara av väsentlig betydelse. Precis som Ingrid Andersson säger kommer interimistisk återkallelse att ske sällan, och det är säkert sällan som det sker något misstag. Men det är just den gången som det sker ett misstag som man behöver ha lagen i ryggen så att man kan reda ut de enstaka misstag som kan komma att ske. Annars kan den enskilde skadas för gott. Detta är också en bedömningsfråga. Men jag tror att det skulle vara bra om man inser, när man inför interimistisk indragning av legitimation, att misstag kan ske, och då skall inte den enskilde råka illa ut på ett sätt som kanske fördärvar hans möjligheter för resten av livet.
Fru talman! Det är riktigt som Leif Carlson säger, att vi gör litet olika bedömningar och kräver litet olika underlag för att införa regler på det här området just i dag. När det gäller den interimistiska indragningen och möjligheten till skadestånd tycker jag att man på hälso och sjukvårdens område kan ha samma regler som man har i övrigt. Den åsikten delar även Justitiekanslern.
Fru talman! Beträffande den tvååriga preskriptionstiden tog Ingrid Andersson upp att åtgärder mot felbehandling måste ske snabbt. Men hon bortsåg från de patienter som har skadats och som känner att deras ärende inte kan tas upp. Deras förtroende för rättsstaten och rättssäkerheten inom vården får ju sig en törn om de inte får denna möjlighet. Jag har gjort en djupdykning i frågan om lekarbetet och bett Riksdagens utredningstjänst att inför den här debatten ta reda på hur det ligger till. Då fann jag att Socialstyrelsen har utvärderat lekterapi på sjukhus. Frågan om lekarbete har tagits upp i Socialstyrelsen, men någon utvärdering har inte gjorts. Ingen på Socialstyrelsen är nu insatt i frågan. Skolverket har inte gjort någon utvärdering av lekarbetet. Frågan om gränsdragning mellan specialpedagogernas verksamhet och kompetens visavi psykologernas har varit uppe. Man säger att det kan förekomma - och har förekommit - problem vid gränsdragningen mellan undervisning och psykoterapi. Så slutar Skolverket med: Det senare är enligt Skolverket inte skolans uppgift. Om detta nu är en bra verksamhet och det finns de som har satt ett frågetecken kring den vore det väl bra om Skolverket och Socialstyrelsen gjorde en värdering på samma sätt som de har gjort kring lekterapin på sjukhus. Då får vi dessa frågetecken uträtade.
Fru talman! Jag börjar med det här med lekarbete. Jag vill enbart säga att det inte är den stora anledningen till att vi begär en ytterligare utredning. Jag är mycket tveksam till det som står i motionerna om lekarbete. Jag har fått mycket information om att det ändå är en seriös verksamhet, och det är det jag vill ha sagt. Sedan har jag ingenting emot att man tittar på precis allting, så att det blir så bra som möjligt. När det gäller preskriptionstiden har tvåårsgränsen varit uppe till prövning av och till i vårt utskott. Vi har kommit fram till den bedömningen att som det ser ut är två år en bra tid. Det inger inte heller förtroende om en anmälan får göras efter lång tid och det läggs ned ett oerhört arbete på att utreda utan att man kommer fram till någon slutsats därför att det har hänt så mycket på området att man inte kan finna den som var på platsen för det som hände. Det finns ett par andra motioner i betänkandet som har att göra med detta. Det handlar om att man tycker att HSAN skall kunna få driva vidare en undersökning om man finner att den som är anmäld inte är skyldig men man ser andra i närheten som faktiskt är skyldiga. Nu är det så att man får undersöka den som är anmäld och sedan får man sluta. Det finns även andra saker som anmäls som det finns domstolsutslag på att man inte kan bedöma. Här förväntar vi oss förslag från regeringen. Jag tror att det kan påverka just det som Barbro Westerholm vill med tvåårsgränsen eftersom det har med vartannat att göra.
Fru talman! Återigen till lekarbetet. Under behandlingen av propositionen har vi mött människor som har arbetat med verksamheten väldigt seriöst. Jag tycker att det är olyckligt om det finns frågetecken kring deras kompetens. Då är det mycket bättre att myndigheterna - eller vem det nu är som skall göra det - gör en värdering. Då är frågan ur världen. Jag har också, precis som Ingrid Andersson, mött personer som har redovisat det här arbetet på ett väldigt seriöst sätt. Men jag är inte kompetent att bedöma verksamheten utifrån mina utgångspunkter.
Fru talman! Jag vill upprepa att för utskottet har inte förekomsten av lekarbete varit huvudorsaken till att vi vill att det skall göras mer utredning på psykologi och psykoterapiområdet.

Fru talman! Jag har inte så många synpunkter att tillföra. Jag tycker att det är ett bra förslag, och jag har följt Behörighetsutredningens arbete ganska nära. Jag vet att det är ett grundligt arbete bakom, och jag tycker att förslaget ser bra ut. Vi kanske också kan få en psykologlag framöver. Jag vill yrka bifall till betänkandet.

Fru talman! Det är alltid en grannlaga uppgift att väga behoven av register mot den enskildes rätt till integritet. Den stora offentliga sektorn kräver en omfattande insamling av uppgifter om enskilda individer, och det är lätt att måla upp nyttan av olika register. Det är likaså lätt att bagatellisera oron hos enskilda som håller på den personliga integriteten. Behovet av register för forskning och förbättringar i samhället är lättförståeligt, men just därför sker alltför lätt en utökning av registrereingsmöjligheter utan att den enskildes intresse beaktas tillräckligt. Varje enskilt register kan synas väl så motiverat, men man ser inte helheten i alla register och den skrämmande kontrollvärld som öppnas genom mängden av register. Nu föreslår regeringen två nya registerformer inom hälso och sjukvården: hälsodataregistret för att kunna förebygga ohälsa och sjukdom genom att få kunskaper om orsakssamband mellan ohälsa och riskfaktorer samt ett vårdregister där uppgifter om den enskilde patienten samlas för att man bättre skall kunna ge adekvat vård. Fru talman! Det verkar ju ytterst vällovligt, och vem kan väl vara emot att förbättra möjligheterna att förebygga ohälsa eller öka möjligheterna till bra vård? Men det är just det - de till synes välmotiverade och oskyldiga små steg som jag berörde inledningsvis - som så lätt förleder till att man inte tar behovet av att respektera den enskildes integritet på tillräckligt allvar. Skall man införa nya register, särskilt sådana som innehåller känsliga uppgifter om sjukdomar och sjukdomsbehandlingar, måste en noggrannare avvägning ske mellan behovet av register och risken för att den enskildes integritet gröps ur än vad som nu har skett från regering och utskott. Man tar alldeles för lätt på den avvägningen. Jag anser att man underskattar risken för att obehöriga får åtkomst till databaserade register med känsliga uppgifter, t.ex. att andra personer än de som har att göra med själva behandlingen av en patient får tillgång till dennes patientjournal på data. Aktuella exempel på just detta finns, som alla vet. Fru talman! Det är inte nödvändigt för personer som arbetar med forskning, utvärdering eller kvalitetssäkring av vård att känna till vilka de enskilda personerna i ett register är. Personuppgifter som skall behandlas för de ändamål som anges i förslaget till lag om hälsodataregister och i förslaget till lag om vårdregister bör därför avidentifieras före behandlingen. Regeringen och utskottet föreslår att hälsodataregister inte generellt skall ha anonyma uppgifter. Jag tycker att utgångspunkten skall vara att sådana register är anonyma som grundregel och att om annat, i ett speciellt fall, anses absolut nödvändigt, skall särskilt beslut tas i detta ärende. Man bör alltså vända på perspektivet och se frågan i första hand utifrån patientens rätt, inte utifrån samhällets. Fru talman! Det måste vara rimligt att den enskilde patienten är den som skall avgöra huruvida uppgifter om honom eller henne skall registreras på papper eller skall finnas tillgängliga på data. Att ha dem på data underlättar ju samkörningar väsentligt, och därmed minskar patientens säkerhet vad gäller integriteten. Den behandlande läkaren bör då hjälpa patienten att komma fram till det alternativ som är bäst i det enskilda fallet. Det ligger helt i linje med de ökade krav på information till patienten och hans rätt att medverka vid beslut rörande sin egen hälsa som HSU har framlagt. Det är också i högsta grad rimligt att samtycke från den enskilde krävs för att personuppgifter om honom eller henne skall få ingå i ett hälsodataregister. Den enskilde skall också ha rätt att kräva att uppgifter i ett register raderas, även om han eller hon tidigare har givit sitt samtycke till registrering. Det ha inträffat saker som gör att man inte vill vara med, och i första hand måste man då hänsyn till den enskildes önskan. Fru talman! Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv krävs samtycke av den enskilde för att samkörning av register skall få ske. Direktivet skall genomföras i svensk rätt. Utskottets majoritet tycker att samkörning skall få ske utan samtycke från den enskilde och stöder sig på att direktivet ger möjlighet att under vissa förutsättningar behandla uppgifter för hälso och sjukvårdsändamål utan den enskildes samtycke. För mig framstår det dock klart att andemeningen är att det normala är att samtycke krävs. Därför är det bättre att sätta den enskildes rätt i förgrunden och att förslagen till lag om hälsodataregister och lag om vårdregister kompletteras med bestämmmelser om att samkörning av register kräver den enskildes samtycke. Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 2 under mom. 2. Vi står naturligtvis bakom även våra övriga yrkanden.

Fru talman! I mitten av 60-talet började vi att få hälsodata och vårdregister. De användes till en början för administrativa ändamål, men man insåg mycket snart att de också kunde användas för andra syften. De var en bra ingång till epidemiologiska undersökningar om risker med läkemedel. I exempelvis frågeställningen om samband mellan p-piller och blodpropp visade sig dessa register vara ett utmärkt hjälpmedel för att se om det rådde ett samband eller inte. Likaså fanns misstanke om samband mellan p-piller och Downs syndrom bland barn födda av kvinnor som hade använt p-piller före graviditet. Vi kunde med hjälp av de här registren avfärda den misstanken, vilket var oerhört viktigt när det gällde prevention av oönskade graviditeter. En lång rad andra läkemedelslarm har kunnat utredas med hjälp av de här registren. Så småningom började registren också användas för vårdkonsumtionsstudier och kvalitetssäkring. När det gäller riskstudierna har patientuppslutningen varit i det närmaste total. När man har medvetandegjorts om hur registren har använts har man inte haft några invändningar att göra. Parallellt med detta har debatten om integriteten och om risken för missbruk uppkommit. Det är oerhört viktigt att ta fasta på detta. Det är betydelsefullt för förtroendet för vården att människor vet hur data om dem används, att de är medvetna om sekretessen och om den etiska prövningen av projekt av olika slag och att den enskilde får information om den egna nyttan av en sådan här analys, dess värde för grupper av patienter och dess värde för samhället i stort, samtidigt som den enskildes rättigheter måste värnas. Detta är skälet till varför vi i Folkpartiet anser att alla hälsodataregister skall regleras i lag. Vi tycker att det är bra att regeringen har föreslagit det. Däremot tar vi avstånd från den delegering om utformningen av närmare föreskrifter om registren som majoriteten vill lämna till regeringen. Vi tycker också att det är förvånansvärt att inte regeringen med ett ord nämner den utredning den själv har tillsatt om hur den etiska prövningen av användningen av dessa register, främst i forskningssyfte, skall ske. Det är litet grand parallellt med det forskningsrådnämndsärende som vi diskuterade i morse. Regeringen lämnar ut utredningsuppdrag men sedan verkar man inte tycka att det är värt att vänta på dem. Den här utredningen skall komma med förslag rörande forskningsetisk granskning, vilket innefattar användning av personnummer i hälsodataregister. I propositionen lägger man nu ansvaret för den forskningsetiska bedömningen på den myndighet som har att ansvara för registren. Vi har myndighetspersoner som är förträffliga forskare, och jag har ingen anledning att misstro dem och tro att de skulle missbruka registren. Men de har ett eget forskningsintresse av de studier som utförs i myndighetens namn. Jag har själv genomfört sådana studier. Jag skulle själv inte om jag satt i en myndighet vilja samtidigt vara den som gör den forskningsetiska prövningen. Man kan bli hemmablind. Min uppfattning är att den här prövningen inte skall ligga på den registeransvariga myndighet som dessutom skall utföra forskning på dessa register. Den skall ligga på en opartisk enhet. Det är bäst för alla, och främst för de människor som ingår i dessa register. Den här dagen har lidit ganska långt. Jag stannar med detta och yrkar bifall till reservation 9 under mom. 11. Men Folkpartiet står naturligtvis bakom övriga reservationer som är fogade till betänkandet och bl.a. handlar om rätten till information, informerat samtycke, osv.